Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. Svaret är långt men långtifrån uttömmande. Ministern har dock gjort tappra försök att utöver en beskrivning av vad som har förevarit i betygsfrågan i utredningar och riksdagsbeslut säga ”något mera allmänt om betygsproblematiken”. Men det stannar vid tappra försök. Jag konstaterar att det enda utbildningsministern har att säga om betygen handlar om urval till högre utbildning. I svaret nämns ordet ”urval” inte mindre än tio gånger på tre och en halv sida, om jag har räknat rätt. Att betyg också har andra funktioner undviker utbildningsministern helt att tala om. Hela svaret andas den socialistiska inställningen: Betyg är inte bra, men vi måste behålla dem tills vi hittar bättre urvalsmetoder. Herr talman! Det har förekommit en hel del artiklar i pressen med anledning av den kartläggning av betygsättningen i ett antal gymnasieskolor i Stockholms län som länsskolnämnden där låtit göra. Denna utredning visade att det i varje fall i vissa ämnen i gymnasieskolan sker en betygsglidning, som inte stämmer med reglerna för det relativa betygssystemet. Utifrån denna undersökning skall skolöverstyrelsen nu låta ytterligare ett antal länsskolnämnder — nio stycken enligt vad jag har inhämtat — göra motsvarande kartläggning. Generaldirektör Erland Ringborg säger i samband därmed: ”Men egentligen anser jag det vara dags att vi får pröva ett helt nytt kursrelaterat betygssystem. Politikerna borde kunna enas om en försöksverksamhet.” Denna invit ställde sig Lennart Bodström tveksam, för att inte säga kallsinnig, till. I en tidningsintervju säger han: ”Det är inte aktuellt med någon försöksverksamhet och inte heller med en ny betygsutredning. Ett kursrelaterat betygssystem skulle kanske vara bra om vi bara skulle kontrollera hur väl eleverna tillägnade sig vissa kunskaper. Men så länge vi inte har tillräckligt antal platser på alla utbildningar måste vi kunna rangordna dem med jämförbara betyg.” Får jag fråga utbildningsministern: Finns det inte något annat i Lennart Bodströms tankar kring betyg än urval, urval och åter urval?

Har utbildningsministern någon gång funderat över varför vi i Sverige gjort betygsgivningen så dramatisk? Så dramatisk att den inträffar första gången när eleverna gått i skolan sju och ett halvt av grundskolans nio år. Vi moderater anser att betygen skall ingå som en naturlig del i skolans arbete. Och de skall naturligtvis sättas utifrån den enskilde elevens egen situation och vara relaterade till kursplanernas krav och inte till vad klasskompisen Kalle eller Eva kan. Har utbildningsministern aldrig tänkt på att det är värdefullt för en elev att få skriftligt bevis på att det har lönat sig att anstränga sig? Har utbildningsministern aldrig tänkt på att en elev från ett mindre studiemotiverat hem kan få den nödvändiga kicken och med ett bra betyg våga satsa på fortsatt utbildning? Vad jag vill säga är att betygen fyller andra funktioner utöver att tjäna som urval. För det första ger det eleverna motivation: att anstränga sig, att se att det lönar sig att satsa extra. Ytterst är det fråga om att göra klart för dem att det är viktigt för deras framtid att skaffa sig grundläggande och nödvändiga kunskaper. För det andra är betygen en fråga om information — till föräldrar, till eleven själv, till andra lärare eller till arbetsgivare. Och det är en information som tillgodoser rättssäkerhetskrav i en utsträckning som informella kvartssamtal mellan lärare, föräldrar och elever inte kan åstadkomma. Hur sådana samtal utformas avgörs vid den enskilda skolan. Samtal kan föras med varierande underlag. Inga systematiska uppgifter finns som anger hur den lämnade informationen når fram eller om den uppfattas på ett riktigt sätt. Herr talman! För ett par år sedan ansökte ett antal kommuner i Stockholms län — bl.a. Sollentuna, där man gjorde en seriös enkät bland elever och föräldrar — om dispens för att få ge eleverna betyg på mellanstadiet och i årskurs 7. Dispensen begärdes efter det att det visat sig att 85 90 av eleverna och föräldrarna ville ha denna försöksverksamhet. Men alla ansökningar avslogs. Mot bakgrund av det uttalande från Erland Ringborg som jag tidigare refererade till vill jag fråga: Är utbildningsministern verkligen inte beredd att medverka ens till en försöksverksamhet med kursrelaterade betyg? Är utbildningsministern beredd att nu medge försöksverksamhet med kommunala betyg under tidigare årskurser, om en förfrågan därom kommer?
Herr talman! Jag vill först erinra om att det betygssystem vi nu har i grundskolan beslutades av riksdagen 1979. Birgitta Rydle säger att det betygssystem vi nu har är präglat av tankarna hos en socialistisk majoritet. Det är något att överskatta den socialistiska gruppens styrka i riksdagen, om majoriteten föreföll överväldigande 1979. Jag har försökt att ge ett nyanserat svar på den här interpellationen. Jag får då höra att jag använt ordet ”urval” tio gånger på de sju sidor som mitt skriftliga svar omfattade. Efter denna inträngande analys ställs frågan om det inte skulle vara möjligt att ha kursrelaterade betyg i stället. Det var faktiskt vad vi hade i det gamla systemet med A, B och C och dess olika mellanformer. Det var då ett tänkt kursinnehåll som skulle svara mot vart och ett av dessa betygssteg. Men det brukar gärna påstås att den tidens skola inte var mindre hetsad än den nuvarande är. Den berömda filmen om den tidens ”lyckliga” skolsystem kom för övrigt att heta Hets. Jag tycker att det är rimligt att man diskuterar betygssystemet. Jag tycker att man bör diskutera det på det nyanserade sätt som görs i det material som Riksförbundet Hem och Skola har gett ut. Jag tror inte att det finns någon enkel lösning på detta problem. Jag vill också erinra om att internationella jämförelser visar att vilket betygssystem man än har — även det av Birgitta Rydle omhuldade kursrelaterade systemet — kommer det att leda till stora problem. Just därför att en av uppgifterna för betygen är att avgöra vilka elever som skall komma in på gymnasium eller högskola uppstår dessa urvalsproblem.

Herr talman! I interpellationssvaret framhåller utbildningsministern flera gånger att ett kursrelaterat betygssystem skulle minska jämförbarheten mellan elever. Men vad utbildningsministern då talar om är en jämförelse mellan elever i samma klass, eller kanske rättare sagt samma årskurs. Men vad händer vid jämförelse mellan skilda årskurser? Med ett relativt betygssystem måste en sådan jämförelse göras, eftersom vi vid övergången mellan grundskola och gymnasieskola har intagning till gymnasieskolan även av 17-18-åringar. Stämmer betygen med centrala proven från det ena året till det andra? Hur förändras de centrala proven mellan åren? Medge, Lennart Bodström, att det relativa betygssystemet, modifierat eller inte, är ett dåligt system som minst av allt gagnar eleverna. Och det är deras utveckling och framgång som vuxna medborgare vi skall ha som utgångspunkt för våra politiska beslut. Ni socialdemokrater har mycket dåligt stöd hos föräldrar och elever för er ideologiska inriktning mot en betygsfri skola. En SIFO-undersökning hösten 1985 visar att 79 90 av de tillfrågade ville ha betyg tidigare i grundskolan. 75 Yo av dem som deltog i undersökningen ansåg att det är nyttigt för de flesta barn att få betyg varje termin i skolan — endast 7 96 ansåg det vara skadligt. Vi moderater anser att nuvarande relativa betygssystem skall ersättas av ett betygssystem som mäter elevens egna kunskaper i förhållande till läroplanens krav. Vi anser också att betyg skall ges oftare än i dag med början vid utgången av lågstadiet. Antalet betygssteg bör vara fler än fem, och den fullständigt onödiga dramatik som i dag finns runt betygssättningen kan på det sättet motverkas. Slutligen, och det är inte minst viktigt, måste det ges möjligheter att få ett redan givet betyg omprövat och medräknat till sitt fulla värde vid ansökan till högre studier. Jag har framför mig här en insändare i en kvällstidning, där en mamma beskriver hur hennes son, som är 23 år och inget högre önskar än att komma in på arkitektlinjen, icke har en möjlighet att förbättra ett en gång givet betyg på naturvetenskaplig linje. Alla vägar är stängda för honom att kunna skaffa sig ett bättre betyg och nå den utbildning han så gärna vill ha, medan däremot hans granne som hoppade av både från social och från humanistisk linje på gymnasiet har alla möjligheter att få betyg när han nu har blivit några år äldre och mognare. Anser inte utbildningsministern att detta är en orättvisa som vi måste komma bort ifrån?
Herr talman! Vad Birgitta Rydle nu förespråkar är en återgång till det som en gång kallades kompletteringsraseriet, där elever som inte varit så framgångsrika i gymnasieskolan fortsatte att komplettera sina betyg på olika sätt för att därmed konkurrera ut andra elever. Jag vill påpeka att tillträdesutredningen kommer med ett förslag som innebär att den som inte varit framgångsrik i gymnasieskolan skall ha möjlighet att två år senare genomgå högskoleprovet. Då finns det alltså möjlighet att pröva sina krafter igen. Slutligen vill jag säga att om man har ett kursrelaterat system, måste dessa kurser exakt anges från central nivå för att tillämpas fullständigt likformigt i varenda skola. Vad som därefter återstår av lärarnas frihet att välja uppläggning av sin undervisning kan inte vara mycket. Önskan att ge lärarna frihet att efter sitt eget pedagogiska intresse och sina egna kunskaper lägga upp undervisningen leder till att det är svårt att ha ett kursrelaterat system.
Herr talman! Det sista utbildningsministern sade förstår jag inte alls. Det är faktiskt riksdagen som har fastställt kursplanerna, och kursplanerna är ju styrande för verksamheten i skolan. Att lärare sedan har frihet att lägga upp undervisningen på det sätt som den enskilde läraren tycker passar bäst är en helt annan sak. Kursplanerna är som sagt centralt fastställda. Jag håller med om det utbildningsministern sade i slutet av sitt svar, att det är värdefullt att vi har en debatt kring betygen. Men en debatt för faktiskt inte frågan framåt bara genom att finnas till. Det måste ju också ske någonting som har sin utgångspunkt i debatten. Hittills gjorda undersökningar pekar på — jag upprepar det igen — att en stor majoritet av svenska folket vill ha betyg i skolan och att betygen skall vara så rättvisa som möjligt gentemot den enskilda elevens prestationer. Därför är det djupt beklagligt att utbildningsministern inte på något sätt är beredd att ställa upp på en förändring eller ta initiativ till åtminstone en försöksverksamhet.
Herr talman! Jag vill bara i all enkelhet erinra om att de läroplaner som antas av riksdagen ju inte rimligtvis kan vara så detaljutformade att man med utgångspunkt därifrån kan göra standardprov som används i alla rikets skolor.

Herr talman! Göran Ericsson och Ivar Franzén har ställt ett antal frågor som rör bilavgasernas inverkan på miljön. Jag besvarar deras frågor i ett sammanhang. Avgasutsläppen från biltrafiken har länge varit ett allvarligt miljöproblem. Att biltrafiken innebär olycksrisker och bullerstörningar är uppenbart. Med ökande biltrafik och allt bättre kunskaper har vi dessutom börjat inse hur skadliga avgaserna är för hälsa och miljö. Vi vet nu att bilavgaserna, som bl.a. svarar för större delen av kväveoxidutsläppen, skadar människor, djur och växtlighet. Jag tror att alla nu begriper att dessa skadeverkningar måste tas på yttersta allvar och att omfattande åtgärder krävs för att begränsa dem. Beslutet om införande av blyfri bensin och betydligt hårdare avgasutsläppskrav för personbilar fr.o.m. 1989 års bilmodeller bör ses som ett betydelsefullt första steg i ansträngningarna att minska avgasproblemen. Jämfört med dagens bilpark blir utsläppen från dessa bilar närmare 90 96 lägre när det gäller koloxid samt kolväten och 60-70 96 lägre när det gäller kväveoxider. På sikt, när allt större andel av vår bilpark blir utrustad med katalytisk avgasrening, kommer avgasutsläppen från personbilarna att minska väsentligt. För att säkerställa detta resultat fordras fortsatta ansträngningar för att förbättra tillsynen och kontrollen av att bilarna uppfyller de fastställda kraven. Nya bestämmelser om tillsyn och kontroll kommer att gälla från den 1 juli 1987. Hårdare avgasutsläppskrav övervägs även för tyngre fordon. Naturvårdsverket kommer inom kort att redovisa förslag till nya avgasbestämmelser för dessa fordon. Jag är oroad över de beräkningar som visar att vi, trots de åtgärder som jag nu har nämnt, får svårt att klara målet att minska kväveoxidutsläppen med 30 90. Ytterligare åtgärder kommer därför att behövas, bl.a. förbättringar av motorerna och utveckling av nya motortyper. Andra sätt att minska de totala utsläppen är att sänka hastigheterna på vägarna och att låta kollektivtrafiken svara för en större andel av transporterna. Dessa frågor kommer att tas upp i det arbete som nu pågår inom kommunikationsdepartementet inför ett kommande transportpolitiskt beslut. Göran Ericsson har frågat om regeringen avser att vidta åtgärder för att bl.a. öka användningen av motorgas. Motorgasdrift är miljövänlig jämfört med vanlig bensindrift. Statsmakterna stimulerar därför motorgasdrift genom en förmånlig beskattning av motorgas jämfört med bensin. Jag kan dock konstatera att naturvårdsverket för några år sedan fann att blyfri bensin i kombination med avancerad avgasrening ger betydligt lägre föroreningsutsläpp än normal motorgasdrift, och detta till lägre kostnader. Motorgas bör därför snarare ses som ett komplement än som ett alternativ till dagens övriga drivmedel. Några planer på att ändra den i förhållande till bensin förmånliga beskattningen av motorgas finns inte. Eftersom blyfri bensin och katalytisk avgasrening ur miljösynpunkt är bättre än normal motorgasdrift finns det dock inte några miljömässiga skäl att skattevägen ytterligare stimulera övergång till motorgasdrift. Prismässigt har motorgasen under senare år blivit mindre förmånlig än tidigare, jämfört med bensin. Många tycks tro att det beror på en hårdare beskattning. Detta är fel. Skatten på motorgas är i dag t.o.m. något förmånligare än den var när motorgasen infördes. Försämringen för motorgasen beror i stället på att oljebranschen har ändrat sin prissättning när det gäller motorgas. Branschens produktpris, alltså före skatt, var år 1982 drygt 70 öre lägre för motorgas än för bensin. Våren 1986 hade denna prisskillnad helt försvunnit. Jag vill därför i detta sammanhang betona branschens ansvar för att tillhandahålla motorgas till rimliga priser åt dem som redan har installerat utrustning för motorgasdrift. Ivar Franzén har tagit upp frågan om användning av det s.k. LEMI systemet i den befintliga bilparken för att minska utsläppen av bl.a. kväveoxider. Naturvårdsverket har avslagit en ansökan från företaget LEMI AB om dispens från gällande bestämmelser för att få montera in sitt system i bilar som är i trafik. Företaget har överklagat avslagsbeslutet hos regeringen. Ärendet bereds för närvarande inom regeringskansliet. Ivar Franzén har vidare frågat om regeringens åtgärder beträffande det s.k. RAN-ångdrivningssystemet. Utvecklingen av detta drivsystem får redan nu stöd genom styrelsen för teknisk utveckling. Som jag nyligen har angett i den forskningspolitiska propositionen kommer jag senare att återkomma till riksdagen med förslag till inriktning av den energirelaterade forskningen inom energiområdet, som bl.a. omfattar utveckling av nya motorer. Avslutningsvis vill jag understryka att bilindustrin har ett stort ansvar för att förbättra och utveckla bl.a. motortekniken, så att framtidens bilar kan uppfylla de miljökrav som då kommer att ställas.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på mina frågor, eller åtminstone på en av mina frågor. Glädjande nog tycks det nu råda enighet beträffande synen på de miljöproblem som förorsakas av biltrafik. Dessa problem är ju mest påtagliga i storstadsområdena i landet. Jag noterar med tillfredsställelse att statsrådet i likhet med mig önskar fortsätta arbetet med att minimera skador och olägenheter på människor och miljö. Det är alltså fråga om ett fortsatt arbete på flera fronter, bl.a. när det gäller hastigheter men också när det gäller utvecklingen av nya eller bättre motorer. Det är, herr talman, viktigt att slå fast att beslutet om en övergång till katalytisk avgasrening och införandet av blyfri bensin var en viktig milstolpe i detta arbete. Vad som överraskar är den passivitet som regeringen intar i motorgasfrågan. Är vi överens om att ett offensivt arbete för en bättre miljö skall bedrivas måste alternativbränslen för fordon föras in i den debatten. Jag delar statsrådets oro när det gäller problemet med kväveoxidutsläpp, som trots de nu vidtagna åtgärderna kommer att ligga tämligen högt. En successiv övergång till gasdrift av stora fordonsgrupper, som taxi och inom andra typer av lokala transportföretag, skulle verka positivt på kväveoxiderna. Bekymret är emellertid att regeringen klamrar sig fast vid bensinen som det huvudsakliga drivmedlet för bilar — jag bortser här från diesel. Statsrådet delar min uppfattning att motorgasdrift är betydligt miljövänligare än bensindrift. I en utredning gjord 1983 av länsstyrelsens naturvårdsenhet i Göteborg framgår klart de miljömässiga fördelar som gasdrift av vissa delar av fordonsparken skulle innebära. Det kommer att ta lång tid innan fordonsparken i sin helhet har katalytisk avgasrening och körs på blyfri bensin. Omloppstiden i fordonsparken är minst tio, kanske femton år, vilket skulle betyda att några större förbättringar inte skulle ske förrän 1995 eller 2000. Detta är enligt min mening en alltför defensiv målsättning. I dag är motorgasen utvecklad, den går att ta i bruk tämligen omgående och kan i ett perspektiv av endast några år markant förbättra miljön. Nu klagar statsrådet på att bensinbolagen har drivit upp priserna på motorgasen. Det är inte så konstigt, eftersom efterfrågan är låg eller utomordentligt begränsad och kostnaderna, både rörliga och fasta, för att tillhandahålla gas är höga per såld volymenhet. Man hade kunnat förvänta sig ett mer offensivt svar från regeringen i denna fråga, som är så oändligt viktig för både människor och miljö. Jag har, herr talman, efterspanat en antydan till svar på min första fråga, som löd: Avser regeringen vidta några åtgärder, och i så fall vilka, för att säkerställa långsiktiga och stabila planeringsförutsättningar för företag som t.ex. vill investera i miljövänligare drift? Jag tänker på exempelvis taxirörelser, som kan få bättre planeringsförutsättningar så att de vet vilka ekonomiska spelregler som gäller i morgon och som medverkar till att de vågar göra investeringar i miljövänligare drift. I grunden handlar det om detta. Näringslivet är icke miljöfientligt, tvärtom, men det gäller att företagare, stora som små, enskilda som enmansföretag, får veta vilka spelregler de har att rätta sig efter. Vilken beskattning ligger runt hörnet? Investeringar som görs i dag skall betalas i morgon. Om det finns en fast och entydig energibeskattningsprincip som har en miljövänlig inriktning kan man räkna med att företagen gör de nödvändiga investeringar som alla önskar. Jag får inget konkret svar på denna fråga, och i detta inläser jag att osäkerheten kommer att bestå och att miljövänligare investeringar kommer att utebli.

Herr talman! Jag tackar miljöoch energiministern för svaret. Miljöoch energiministern börjar bra: Avgasutsläppen är ett allvarligt miljöproblem och är skadliga för hälsa och miljö. Skadeverkningarna måste tas på ”yttersta allvar”, och omfattande åtgärder krävs för att begränsa dem. Detta låter bra och riktigt. Vad är det då för omfattande åtgärder som miljöoch energiministern avser att komma med? Det är egentligen ingenting utöver de gamla besluten om blyfri bensin och ett successivt införande av katalytisk avgasrening. Trots att miljöoch energiministern själv är oroad över att målen avseende reduktion av kväveoxidutsläppen kan bli svåra att nå finns det inga konkreta förslag till ytterligare åtgärder. Den bild som svaret ger är att miljöoch energiministern vill men inte kan eller inte får vidta nödvändiga och kraftfulla åtgärder. Jag måste erkänna att jag är allvarligt oroad. Vi räddar inte vår hälsa och miljö genom att bara tala om problemen och göra utfästelser om framtida, diffusa åtgärder. Jag skall inte lägga mig i debatten om motorgas — den klarar säkert Göran Ericsson själv — men det finns ett principiellt fel i miljöoch energiministerns resonemang kring motorgasen som jag vill påtala. Använder vi motorgas producerar vi en mindre mängd föroreningar. Kombinationen bensin och katalytisk avgasrening producerar mer föroreningar, men genom den katalytiska avgasreningen neutraliserar vi en del av dessa så att slutresultatet blir mindre utsläpp. Detta är ett dubbelarbete eller låt oss säga en bakvänd ordning. Huvudregeln måste alltid vara att så långt som möjligt undvika att producera skadliga ämnen. LEMI-systemet arbetar efter den principen. Tillsatsen av väteperoxid ger i huvudsak två effekter: en något lägre förbränningstemperatur och en fullständigare förbränning. Resultatet blir mindre föroreningar och lägre bränsleförbrukning. Jag har i dag från USA fått helt färska testresultat, som pekar på en halvering av kväveoxidutsläppen med LEMI-systemet i jämförelse med enbart katalytisk avgasrening. LEMI systemet är alltså sannolikt mycket användbart även i kombination med katalytisk avgasrening. Det väsentliga med LEMI-systemet är dock att det för ungefär en tusenlapp, om de uppgifter jag har fått i dag är riktiga, kan installeras på befintliga bilar. En lägre bränsleförbrukning betalar snabbt den gjorda investeringen. De undersökningar som Svensk Bilprovning gjort tyder på att vid en allmän tillämpning av LEMI-systemet skulle kväveoxidutsläppen minska med cirka en tredjedel. Det motsvarar 40 000-50 000 ton per år. Bränsleförbrukningen skulle sannolikt minska med 600-700 miljoner liter per år. Mindre bränsle, bättre miljö — skall vi säga nej till detta? Nu är det så vist ordnat att det endast är biltillverkarna som får göra ändringar i bränslesystemet på bilar som är tillverkade 1976 och senare. Vad har biltillverkarna för intresse av gamla bilar, annat än att så snabbt som möjligt få byta dem mot nya? Nog är det som att sätta bocken till trädgårdsmästare om inte regeringen här lyfter blicken över snäva branschintressen och tar ett seriöst miljöansvar. Miljöoch energiministern svarar i vanlig ordning att frågan bereds i regeringskansliet. Även om den inte legat där så länge som en del andra frågor hade jag faktiskt förväntat mig ett besked här i dag. Det finns uppgifter som tyder på att man t.ex. i USA kommer att utnyttja LEMI-systemets fördelar. I USA har medvetenheten om avgasproblemen nått en större mognad än i Sverige. Vissa större bilar har uppenbara svårigheter att klara 1983 års skärpta USA-krav med enbart katalytisk avgasrening. Med en kombination av katalytisk avgasrening och LEMI systemet tycks det vara möjligt att nå betydligt lägre värden. Med LEMI-systemet på alla befintliga personbilar kan det vara möjligt för Sverige att minska kväveoxidutsläppen med en tredjedel utan att det kostar bilägarna någonting. Den lägre bensinförbrukningen betalar mer än väl alla kostnader. Min fråga till miljöoch energiministern blir då: Vill miljöoch energiministern avhända svenska folket denna möjlighet? Katalytisk avgasrening i kombination med LEMI-systemet på nya bilar skulle sannolikt halvera utsläppen i jämförelse med de utsläppsnormer som gäller i Sverige för nya bilar fr.o.m. 1989 års modeller. Vill miljöoch energiministern medverka till detta? LEMI-systemet tycks också vara användbart för att minska kväveoxidutsläppen från dieselfordon. Eftersom lastbilar och bussar svarar för en stor del av kväveoxidutsläppen kan detta vara av mycket stor betydelse för vår miljö. Har miljöministern någon åsikt om den möjligheten?

Herr talman! Jag vill bestämt tillbakavisa påståendena om att vi inte här skulle ha redovisat förslag till konkreta åtgärder. Jag har emellertid — och det skäms jag inte det minsta för — följt den goda tradition vi har i Sverige att jag, när vi väntar på förslag från ansvariga myndigheter, inte yxar till några enkla ” lösningar på egen hand. Vi väntar på att naturvårdsverket under våren skall lägga fram förslag då det gäller nästa del av försurningsprogrammet och då det gäller insatser mot utsläpp från tunga fordon av olika slag. Vi vill invänta dessa förslag och hantera dem i den ordning som såvitt jag vet också de borgerliga regeringarna hanterade problemen i på sin tid. Vi har i den forskningspolitiska propositionen, som nyligen redovisades, givit förtur åt insatser på detta område. Vi arbetar mycket intensivt med dessa frågor inför den trafikpolitiska proposition som skall redovisas nästa år. Herr talman! Jag begriper inte hur Göran Ericsson kan beskylla regeringen för passivitet i motorgasfrågan. Viiregeringen är ju de enda som gjort något. Vi har medvetet sänkt skatten och sett till att motorgasen är skattemässigt gynnad. Det är bensinbranschen som har ändrat spelreglerna, inte regeringen. Jag vet inte om Göran Ericsson, så moderat han är, kräver hårdhänta ingripanden i den fria marknaden från regeringens sida. Jag skalli så fall med stort intresse ta del av dessa förslag, men jag tror inte att den socialdemokratiska regeringen är beredd att tillgripa sådana åtgärder. Jag gav också i mitt interpellationssvar mycket klart besked om att regeringen inte avser att ändra de för motorgasbilarna så förmånliga skattereglerna. År 1982 var skillnaden i milkostnad 140 öre till motorgasens fördel. Det var summan av lägre produktpris och lägre skatt jämfört med bensin. År 1986, fyra år senare, hade skillnaden i milkostnad minskat till 113 öre. Under åren 1982-1986 hade oljebranschen ändrat sin prissättning av motorgas och bensin så att den tidigare prisförmånen på motorgas med 73 öre per liter helt hade försvunnit. Men samtidigt hade skatteförmånerna för motorgas ökat med ungefär 58 öre per liter. Att motorgasdrift fortfarande är billigare än bensindrift beror alltså nästan helt och hållet på den förmånligare beskattningen. Jag vet också att distributionsföretagen har lagt ned ett stort antal gaspumpar, beroende på dålig lönsamhet. Detta är, liksom produktpriserna för motorgas, något som staten knappast kan påverka så länge vi håller oss till principen om en fri marknad. Vill Göran Ericsson och moderaterna att vi också på denna punkt skall ingripa i reglerna? Jag skall med stort intresse lyssna på svaret även på den frågan. Jag hävdar mycket bestämt att oljebranschen borde kunna se till att motorgaskunderna får en tillfredsställande distribution och rimliga priser. Det är en service man kan begära. Regeringen kommer som sagt att fortsätta att gynna motorgasdriften, men vi önskar att branschen också tar sitt ansvar. När det sedan gäller LEMI-systemet har faktiskt både naturvårdsverket och Svensk Bilprovning uttryckt stor skepsis mot systemet. Jag vill inte föregripa den prövning som regeringen skall göra av företagets överklagande —- inte i någon riktning. Det hör inte bara till god ton utan det hör faktiskt också till de grundläggande rättsregler vi har att iaktta i regeringsarbetet. Det tror jag nog att Ivar Franzén är medveten om, när han ställer en rad ”populistiska” krav på besked här i dag. Jag kan ändå inte låta bli att tala om att naturvårdsverket vänder sig mot systemet och säger att det skulle sätta hela avgaskontrollsystemet ur spel. Vi får i den fortsatta prövningen bedöma om det är en korrekt uppfattning eller inte. Svensk Bilprovning anser sammanfattningsvis — jag citerar nu ur dess yttrande — att LEMI-systemets effekt ej kan bedömas utan att dokumentationen kompletteras, vad gäller både ytterligare provning samt material som ger tekniskt vetenskapliga svar på övriga frågeställningar. Företaget kommer som sagt att få möjlighet att ge svar på alla de här frågorna. Sedan kommer vi att ta ställning. Men innan året är slut kommer vi på en rad av de punkter som debatten här har gällt att kunna ge besked grundade på den prövning som skall ske.

Herr talman! Det är riktigt att jag anklagar regeringen för passivitet. Jag gör det därför att regeringens företrädare Birgitta Dahl här sade: Ja, så här gick det — det blev ingen efterfrågan på motorgas. Vi har hållit skatten låg, och bensinbolagen har drivit upp kostnaden. Den inställningen — att man bara noterar vad som händer — kallar jag passivitet. Varför har inte regeringen satt sig ned och analyserat varför det blev så här? Varför kom aldrig motorgasen ut på marknaden? Varför blev det aldrig populärt att köra på motorgas, speciellt i städerna? Nej, man sitter stilla och noterar vad som händer. Då frågar man sig: Vad skall då moderata samlingspartiet göra? Skall vi följa en hårdhänt linje i den här frågan? Det är litet tidstypiskt att när socialdemokrater inte hittar någon annan lösning blir det fråga om lagstiftning och hårdhänta metoder. Man skall alltså sätta sig ned och fundera över varför det blev så här. Vi moderater har sagt att man skulle kunna tänka sig att ge miljörabatter till de företagare som investerar i miljövänliga anordningar — det må sedan vara bilar eller anordningar i industrin; huvudsaken är att det är en miljövänlig anordning. Vi tycker att det är någonting som samhället skulle kunna tänka sig att stödja med någon form av miljörabatter. Jag kan inte utveckla detta vidare här i dag på min begränsade repliktid. Jag vidhåller att det borde vara möjligt att få delar av det fordonsbestånd vi har i storstäderna, särskilt det som är lokalt verksamt som taxi, osv., att gå på motorgas och därmed skapa en vänligare miljö. Jag tror att regeringen borde analysera varför det har gått som det har gjort i stället för att bara klaga på bensinbolagen och deras prishöjningar på grund av lagerkostnader och andra kostnader som de har haft.

Herr talman! Miljöoch energiministern får det att framstå som om det skulle till något slags grundläggande forskning för att klara ut begreppen när det gäller ärendet avseende LEMI-systemet. I sak är det fråga om att få ansluta en slang till bilarnas förgasare. Naturvårdsverket säger — det har miljöoch energiministern refererat — att man då kan sätta hela kontrollen av avgassystemen ur spel. Vilken kontroll är det då vi har i dag? Vi mäter koloxiden med vissa intervaller. Biltillverkarna säger: Vi har ansvar för det här och har då också fått rätten att bestämma vad som skall förändras. Men om man seriöst menar att detta enkla ingrepp har någon avgörande betydelse för kontrollverksamheten, skulle man ju ha ett helt annat kontrollsystem än vad regeringen har sett till att vi har i dag — det är praktiskt taget inte något kontrollsystem alls, om man ser till hur det fungerar i praktiken. Som kontrollsystemet i dag fungerar har jag mycket svårt att förstå att miljöoch energiministern över huvud taget kan föra fram detta som ett tungt vägande argument. RAN-ångdrivningssystemet bygger på en kontrollerbar och fullständig förbränning, som producerar mycket litet kväveoxider. Miljöoch energiministern tycks inte ta den frågan på fullt allvar. Det ”hattande” som regeringen under två års tid åstadkommit i den frågan är föga imponerande. Kan inte miljöoch energiministern tala med industriministern och åstadkomma en rejäl utvecklingssatsning? Det handlar inte om några fattiga miljoner instuckna i ett program om nya motorer. Det handlar om en industriell utvecklingssatsning i halvmiljardklassen. Om miljöoch energiministern och industriministern tillsammans talar bilindustrin med samma pondus som statsministern hade när han talade till bankerna, kan det väl inte vara så svårt att plocka fram de pengar som behövs. Nog tycker väl miljöoch energiministern att miljön är värd den satsningen? Det är inte mer än vad det kostar att ändra karossen på en Volvo. Jag vill poängtera att jag i intet fall har hävdat att detta är absolut klara och säkra saker. Jag har försökt att så gott jag kan ta till mig vad som händer i både Sverige, Norge och USA. Det finns klara indikationer på att detta är två ur miljösynpunkt otroligt viktiga frågor. De får inte försummas. Dessa åtgärder får inte stjälpas på grund av regeringens handlingsförlamning.

Herr talman! Jag vill bara lägga till några synpunkter i den här diskussionen. Det är oroande att kväveutsläppen nu ökar, som det har sagts av statsrådet Birgitta Dahl. Det är bevisat att kväveutsläppen ökar. Enligt min uppfattning är statsrådet alldeles för förhoppningsfull när det gäller effekterna av de nya utsläppskraven som gäller fr.o.m. 1989 års bilmodeller. Bilar är mycket långlivade produkter. Det kommer att ta mycket lång tid innan den bilpark som vi har förnyas och de gamla bilarna är förbrukade. Därför, herr talman, behövs det stimulanser för en frivillig övergång till bättre rening av avgaserna också från befintliga bilar. Det har vi begärt vid flera tillfällen. Regeringen har varit kallsinnig. Det finns verkligen skäl att överväga dessa förslag. I regeringens proposition om avgasrening talas det om katalysatorrening. Utskottet ändrade den benämningen till en mera neutral beteckning: avgasutsläppskrav. I debatten har många gånger framhållits hur viktigt det är att det finns konkurrens på detta område. Statsrådet hänvisar till att besvär från LEMI AB nu handläggs i regeringskansliet. Jag kan förstå att Birgitta Dahl nu inte vill gå in i direkt diskussion om det företaget. Men jag vill principiellt ta upp frågeställningarna om hur ett företag skall kunna komma in i den här branschen. Man får inte lägga byråkratiska hinder i vägen för nya företag som befinner sig utanför bilindustrin och bilimportörerna — de skall ha möjlighet att komma in i branschen. Det vore intressant att få detta belyst av statsrådet. Har vi fri konkurrens? Finns det samma möjligheter för företag utanför bilbranschen som det finns för andra? Jag vill också ta upp några synpunkter om bilhastigheterna och utsläppen. Statsrådet hänvisar till att frågorna om hastighetsbegränsning diskuteras nu. Men, Birgitta Dahl, är inte det viktigaste att få trafikanterna att hålla fartgränserna? Behöver inte trafikövervakningen intensifieras? Varför skall vi i Sverige vara sämre på detta område än man är i t.ex. USA? Herr talman! Jag tror att det är oklokt om motorgasfrågorna enbart överlämnas till branschen. Motorgasen är ett alternativ som bevisligen är miljövänligare. Det vore orimligt om det är så som jag finner att statsrådet här antyder, att bilbranschen håller ett högre pris på motorgas än på andra drivmedel för att slå ut denna kanske inte så lönsamma hantering. Jämförelsen med bilar med katalytisk avgasrening är inte bra. Det är ju, som jag tidigare sagt, först på mycket lång sikt som effekterna av kraven på bilar fr.o.m. 1989 års modeller börjar komma.

Herr talman! Får jag först upprepa att det är ytterst oroande att de insatser vi hittills har genomfört troligen inte kommer att räcka till. Det är i och för sig alldeles utomordentliga metoder som införs när det gäller nya bilar. Men det kommer att ta ungefär lika lång tid som kärnkraftsavvecklingen att genomföra denna stora omställning beträffande bilparken. Det är klart att det under tiden måste till åtgärder. Det finns faktiskt en del åtgärder som relativt snabbt kan ge resultat. Dit hör att förmå trafikanterna att hålla hastighetsgränserna, och det är klart att det behövs ökade insatser för att se till att så sker. Vi har också redan vidtagit en del sådana åtgärder, inkl. att medverka till finansiering av de informationskampanjer som nu pågår om detta. Det behövs naturligtvis en bättre övervakning, vilket kommunikationsministern också har framhållit. En annan åtgärd som sannolikt kommer att kunna ge goda resultat är införandet av de hårdare krav på avgasrening som förbereds för den tunga trafiken. Men vi väntar här ännu på naturvårdsverkets förslag. Jag har tagit del av underhandsmaterial och kunnat konstatera att det sannolikt kommer att ge förhållandevis bra resultat. Det kommer att göra det enklare för oss att nå det här uppsatta målet. Dessutom behöver målet höjas; 30-procentsmålet är sannolikt inte tillräckligt. Det skulle faktiskt vara mycket bra om också taxi i storstäderna gick över till katalytisk rening och blyfri bensin. Det är ett alternativ som skulle vara utomordentligt bra. Men regeringen anser också att sådana alternativ som motorgas och andra former av nya bränslen bör prövas i framför allt storstadstrafiken. Vi har därför stött detta, och vi har även analyserat vad det kan bero på att det inte har gått bra med motorgasförsöket och kommit fram till att branschen faktiskt har saboterat det — jag använder det uttrycket. Jag delar den uppfattning som har framförts i den här diskussionen att det är ett bekymmer att den berörda branschen, såväl när det gäller alternativa bränslen som när det gäller sådana nya motortekniker som Ivar Franzén tar upp, RAN-motorn, har förhindrat utvecklingen. Det tycker jag är ytterst allvarligt, vilket jag också har framhållit vid mina överläggningar med bilbranschen. Jag tar det som positivt att Ivar Franzén i denna debatt inte kräver att staten skall stå för halvmiljardsatsningen. De pengarna behöver vi i det övriga miljöarbetet. Jag anser vidare att bilbranschen inte skall få subventioner för detta utan skall göra jobbet själv. Denna halvmiljardsatsning skulle faktiskt utgöra mindre än 10 96 av vad bilbranschen varje år satsar på nya modeller. Det är skräp att bilindustrin inte kan ställa upp och göra denna satsning för miljön: Det är bra om centern nu har övergivit kravet på att staten skall subventionera bilbranschen i detta avseende och i stället riktar krav mot branschen. Jag kan försäkra att industriministern och jag är helt överens på den punkten. När det sedan gäller LEMI är det inte så enkelt. Jag ber att få redogöra för naturvårdsverkets yttrande. Jag säger att vi skall pröva om det håller enligt de regler som vi är skyldiga att iaktta. Naturvårdsverket säger så här: Om LEMI-systemet skall undantas från gällande bestämmelser finner naturvårdsverket att det ur rättvisesynpunkt vore rimligt att medge dispens på motsvarande sätt även för liknande modifieringar som påstås påverka avgasutsläppen. Därmed skulle gällande avgasregler dock helt urholkas. Om sålunda en stor del av bilparken på detta sätt undantas från att omfattas av krav på avgasgodkännande kommer även den nödvändiga kontrollen av bilar i drift att omöjliggöras ur avgasreningssynpunkt. Att ett sådant förhållande skulle få stora negativa effekter på miljön är sannolikt. Från den 1 juli i år kommer väsentligt skärpta regler för avgaskontroll av bilar i drift och nya bilar som tillverkas efter de nya normerna att träda i kraft. Regeringen är inte beredd att vidta åtgärder som skall sätta detta strängare kontrollsystem ur funktion. Självfallet måste vi ta naturvårdsverkets invändning på allvar. Man kan inte avvisa den helt enkelt genom att tala om byråkrati. Man kan heller inte avfärda invändningen med en enkel hänvisning till monopoltendenser inom branschen, utan vi måste ta den på allvar. Vi skall — det lovar jag — med öppet sinne pröva såväl myndigheternas som företagets synpunkter i denna fråga innan vi tar ställning.

Herr talman! Det var till att börja med ytterligt intressant att få ett klart besked från miljöoch energiministern om kärnkraftsavvecklingen: denna kommer att ta 15-20 år, dvs. lika lång tid som det tar att få ett genomslag för den katalytiska avgasreningen. Så tolkar jag Birgitta Dahls uttalande. Det var i så fall ett om inte efterlängtat besked, så ändå ett besked. Låt mig påminna om att jag i en interpellationsdebatt med industriministern för snart ett år sedan gav denne idén att man, när man ändå skulle frisläppa 25 miljarder från investeringsfonderna, borde villkora denna åtgärd med att vartdera av våra stora bilföretag skulle få betala ett par hundra miljoner. Visst har centern alltså varit inne på att bilbranschen skall bära den väsentliga kostnaden för utvecklingen i detta sammanhang. Vi är helt överens på den här punkten. Jag delar helt miljöoch energiministerns åsikt att bilbranschen i detta sammanhang har fungerat som en bromskloss, något som är mycket beklagligt. Självfallet är det fråga om en oerhörd omställning för den, och jag kan i och för sig förstå den från ren företagssynpunkt, men ur utvecklingssynpunkt är dess agerande ytterligt beklagligt. Jag är vidare medveten om att det finns många idéer om hur man skall förbättra avgasreningen, men jag kan inte riktigt förstå att man skulle behöva fånga in alla i sin famn. Man borde i inledningsskedet kunna ge dispens för en begränsad upplaga av ett system som det aktuella, som såvitt jag förstår är ganska lätt att verifiera. Det är fråga om en kemisk process och ett förlopp som ganska klart kan beskrivas från vetenskaplig utgångspunkt — samtidigt som de praktiska resultaten i vissa avseenden har varit överraskande positiva. När det gäller den tunga trafiken vill jag återkomma till att det ändock finns vissa uppgifter — om även i mycket begränsad omfattning — om att man också beträffande denna skulle kunna nå väsentliga sänkningar av utsläppen av kväveoxider, nämligen genom en liten tillsats av väteperoxid. Detta är ytterligt intressant, eftersom vi på detta område inte har tillgång till någon katalytisk avgasrening. Jag tycker att man med förtur borde dokumentera denna effekt, så att vi kan övertyga varandra om att det finns en reell bakgrund till denna effekt. Jag har inte fått svar på mina frågor. Jag vill trots allt fråga miljöoch energiministern om det inte kan vara både logik och förnuft i att, även om man inte helt kan utreda de totala effekterna av LEMI-systemet, ändå ge det en chans.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för hennes andra inlägg, som faktiskt var innehållsrikare än det första. Hon konstaterar liksom jag att omloppstiden i den nuvarande fordonsparken är lång, och hon noterar också de problem som är förknippade därmed. Som lösning anvisas sedan någon form av hastighetsbegränsning eller tanken att svenska bilister helt plötsligt skulle bli osedvanligt laglydiga. Också detta är ett kolossalt långsiktigt mål. Användning av motorgas som drivmedel är en mycket kortsiktigare åtgärd, med ganska omedelbar verkan. Jag vill säga till statsrådet Dahl: Om branschen saboterar en utvecklingi = Prot. 1986/87:78 miljövänlig riktning, då tycker jag det finns anledning för regeringen att 3 mars 1987 skärpa tonen. Och med det menar jag inte att man omedelbart skall lägga fram ett förslag om lagstiftning, förbud osv. Vad jag menar är att man skall samla branschens företrädare och verkligen skärpa tonen. Här fordras alltså inte bara att samhällets företrädare — statsrådet Dahl, jag, kommuner och landsting — för en kamp för att förbättra miljön för människor. Här gäller det också att alla de enskilda företagen är med på galoppen. Då får man, menar jag, ta itu med dem som försöker sabotera en utveckling som är nödvändig för människor, djur och miljö.

Herr talman! Jag vill bara notera som en mycket betydande framgång i denna debatt, att vi nu är överens om var man skall lägga skulden för de problem vi har när det gäller motorgasen. Och jag kan försäkra att jag i detta ärende — eller andra — inte tvekar att ta upp allvarliga överläggningar. Det är glädjande att Göran Ericsson instämmer när det gäller behovet av den typen av överläggningar, och det tackar jag för.

Herr talman! Lars Ernestam har frågat mig dels vilka åtgärder regeringen avser vidta för att öka återvinningen av avfall och minska utsläppen från miljöfarligt avfall, dels när regeringen kommer att överlämna den hösten 1986 utlovade avfallspropositionen till riksdagen. Avfallsfrågan är en av de många frågor som måste prioriteras i det pågående miljöpolitiska arbetet. Några avfallsproblem har under det senaste året varit mer akuta än andra och krävt särskilda insatser. Jag avser då främst avfallsförbränning, miljöfarliga batterier och annat miljöfarligt avfall. Även Lars Ernestam tar upp dessa problemområden i sin interpellation. Avfallet återspeglar vår kultur och visar hur vi handskas med de gemensamma resurserna på vår jord. Låt mig med en gång uttryckligen säga att jag inte är stolt över hur vi i vår tid hanterar dessa gemensamma tillgångar. Jag tror att många håller med mig om detta. Jag tror också att många håller med mig om att avfallsfrågan måste angripas i själva samhällsstrukturen och i den enskilda människans sätt att leva. Resursfrågan måste vidare, enligt mitt sätt att se, vara utgångspunkten för varje övergripande resonemang om avfallsfrågorna. Jag vill betona att de grundidéer som kom till uttryck i regeringens proposition 1975 om återvinning av avfall fortfarande gäller. De kan sammanfattas i orden: sparsamhet med resurer, avfallssnål teknologi, återanvändning av en gång använt material och miljöhänsyn i alla led. Det är nödvändigt att mängden avfall minskas såväl i produktionsledet 45 som i samhället i övrigt. Det avfall som ändå uppstår måste i största möjliga utsträckning komma till nytta i materialåtervinning eller på annat sätt. Avfall som inte kan användas måste tas om hand på ett från miljösynpunkt godtagbart sätt. Av särskild betydelse är producentens ansvar både för det avfall som uppkommer vid tillverkningen av en vara och för varan som avfall när den en gång tjänat sitt ändamål. Jag vill erinra Lars Ernestam om att den avfallspolitik som vi lade grunden till för över tio år sedan har lett till en expansiv teknisk och idémässig utveckling inom avfallsområdet. Ett stort antal anläggningar och anordningar har kommit till för sortering av avfall både som källsortering och för sortering i senare led. Insamlingen av tidningar och tidskrifter för återanvändning inom pappersindustrin har nått goda och når efter hand allt bättre resultat. För att ta hand om miljöfarligt avfall har en verksamhet med det statliga SAKAB i centrum byggts upp och fortlöpande förbättrats. Ett system för insamling av miljöfarliga batterier har kommit till. Avfallsförbränningen har byggts ut för att ta till vara energiinnehållet i avfall och teknik i anslutning härtill utvecklats för att minska miljöfarliga utsläpp. Olika former för alternativ avfallshantering har också kommit fram, vilket är viktigt eftersom vi inte får låsa oss för en teknik för hur avfall skall tas om hand. Denna utveckling och också andra åtgärder på avfallsområdet har följts upp genom utredningar som regeringen förordnat om och stött. Utvecklingen hittills har således lett till många goda resultat. I vissa avseenden har vi emellertid inte lyckats så bra som man kunde önska. Jag tänker då främst på de frågor som hänger samman med resurssparsamhet och producentens ansvar. Ett viktigt sådant område är det som handlar om glas och aluminiumburkar. Nya frågor och problem har också kommit upp efter hand. Exempel på det är miljöskyddsfrågorna i anslutning till avfallsförbränning och hanteringen av visst miljöfarligt avfall. Det finns genom den verksamhet som bedrivits en omfattande erfarenhet att bygga vidare på. Vi arbetar nu intensivt med olika avfallsfrågor. Såsom jordbruksutskottet uttalat i sitt betänkande 1986/87:2 om avfallshantering kommer regeringen givetvis att lämna en redovisning till riksdagen om avfallspolitiken. Som ett första steg kommer regeringen att så snart som möjligt lämna en redovisning till riksdagen där frågorna om miljöproblemen med avfallsförbränning kommer att behandlas.

Herr talman! När jag tackar miljöministern för interpellationssvaret vill jag samtidigt uttala besvikelse över det. Jag har frågat vilka åtgärder statsrådet tänker vidta beträffande avfallsoch återvinningsfrågorna. Jag får ett svar i vilket det inte redovisas några nya åtgärder alls. Svaret innehåller endast en redovisning över gångna års otillräckliga beslut. Jag har frågat när den aviserade propositionen om avfall kommer att läggas fram. Jag får ett svar där det talas om en redovisning men inte om någon proposition. Miljöministern kommer tomhänt till diskussionen här i riksdagen i dag. Detta är typiskt för den miljöpolitik som förs just nu. Det är fråga om många ord och litet handling. En rad förslag, bl.a. från folkpartiet, lades åt sidan för att riksdagen skulle 3 mars 1987 få ta ställning till avfallsoch återvinningsfrågorna när propositionen lades fram. Jag förutsätter att det finns kanaler mellan utskottsmajoriteten och regeringskansliet. I interpellationssvaret säger statsrådet endast att regeringen kommer att lämna en redovisning till riksdagen där frågorna om miljöproblemen med avfallsförbränning kommer att behandlas. Jordbruksutskottet har, såvitt jag förstår, förutsatt att en proposition skulle föreläggas riksdagen, och en av mina frågor i interpellationen gäller när regeringen kommer att lägga fram denna proposition. Jag upprepar frågan: Avser statsrådet att redovisa en proposition till riksdagen om avfallshanteringen? Interpellationssvaret innehåller i övrigt en mycket översiktlig probleminventering. Svaret ger anledning till ett par reflexioner och slutsatser. Den första reflexionen är att regeringen tycker att de åtgärder som vidtagits är tillräckliga. Riksdagen skall få en redogörelse, och därför finns det ingen anledning att nu gå in i en seriös debatt. Den andra reflexionen man kan göra är att socialdemokraterna inte tycks ha någon strategi för avfallsoch återvinningsfrågorna utöver det beslut som fattades 1975 och det som har hänt i anslutning till detta beslut. Jag vill nu ta upp några av de konkreta förslag som folkpartiet vill se genomförda och som hör till den strategiska diskussionen kring avfallsfrågorna. Avfallsberget uppgår till i runda tal 50 miljoner kubikmeter varje år. Det är alltså fråga om betydande kvantiteter. Sverige saknar en fungerande lagstiftning om återvinning. Avfallsbergets alltmer svällande volymer nödvändiggör en lagstiftning som innehåller generella krav på återvinning. Är statsrådet beredd att medverka till att vi får en sådan lagstiftning? All produktion och annan verksamhet skall bära sina miljökostnader. Miljöavgifter bör användas för att fördyra produkter som medför miljöproblem. Olika ekonomiska styrmedel måste användas i större utsträckning än tidigare. Är miljöministern beredd att medverka till detta? Fungerande återvinningssystem för miljöfarligt avfall behöver tas fram. Nu deponeras alltför mycket miljöfarligt avfall vid SAKAB. Befolkningen som bor i närheten av SAKAB är mycket oroad, även om det i och för sig finns säkerhetsföreskrifter. Har tillräckliga åtgärder vidtagits för att ta hand om de miljöfarliga batterierna, som statsrådet nämner i interpellationssvaret? Hur är det med bilbatterier, lysrör och annat? Finns det tillräckliga garantier för att den förbränning som föreslås i DRAV och ENA utredningarna kan genomföras utan risker för dioxinutsläpp och andra utsläpp? Är statsrådet redo att förbjuda sopförbränning, om sådana garantier inte kan ställas? Herr talman! Detta var kortfattat bara några av de strategiska frågor som det är nödvändigt att få belysta i en debatt om avfallshantering och återvinning.

Herr talman! Lars Ernestam är besviken. Ärligt och uppriktigt sagt är också jag besviken över att vi inte kommit längre. Vi har arbetat mycket hårt och intensivt med en proposition med en rad konkreta åtgärder ända sedan i somras, inkl. de konkreta frågor som Lars Ernestam tar upp men också en hel rad andra. Jag kan säga att man i det här arbetet upplever väldigt ofta mycket grått vardagsarbete från ord, där man lägger fast mål, till det som kallas handling men som egentligen är slutredovisning av resultaten. Jag upplever väldigt ofta att det på detta område ungefär är som i Augias stall, dvs. att ju mer man arbetar, desto mer problem kommer upp till ytan. Man kan inte skiljas från uppgiften förrän man tycker att den är väl utförd. Detta upplever vi på många områden. Det är inte alls särskilt tillfredsställande. Å andra sidan tycker jag, för att tala med Edith Södergran, att det inte tillkommer mig eller regeringen att göra oss mindre än vad vi är, i den meningen att så dåligt med resultat är det inte och så litet grått vardagsarbete som skall leda till att vi också kan redovisa resultat är det inte. När jag säger att arbetet är inriktat på att vi skall kunna redovisa resultat så snart som möjligt, vill jag säga att det betyder i vår. Nu vet Lars Ernestam att så länge det pågår en beredning i regeringskansliet som inte är färdig och så länge man inte är tvärsäker på att man verkligen kan klara alla praktiska problem, vill man inte ställa ut växlar. Kan DRAV och ENA-utredningarnas förslag inte förverkligas, ställs vi i en väldigt besvärlig situation. Det räcker tyvärr inte med att förbjuda förbränning, för vi har kvar avfall som även deponerat — det vet Lars Ernestam -— leder till mycket stora problem. Nu är jag ganska optimistisk när det gäller tillämpningen av utredningarnas förslag. Jag har i mina diskussioner med Kommunförbundet och Renhållningsverksföreningen, vilkas företrädare jag för övrigt träffade så sent som i går för att diskutera dessa frågor, meddelat dem att de måste räkna med att DRAV och ENA-utredningarnas förslag skall tillämpas, men att vi inte bara skall satsa på förbränning utan också på alternativa återvinningsmetoder och energiutvinningsmetoder. En sådan lösning diskuterade jag för några veckor sedan i Göteborg, som ju är en stor kommun med mycket omfattande volym av avfall och mycket stora problem på detta område, för att nu nämna ett exempel. Naturligtvis går vi igenom de olika intressanta, mer eller mindre lyckade, förslag till miljöavgifter och miljöfonder som förts fram på senare tid. Där finns en hel uppsjö idéer, som delvis står emot varandra. Jag kan väl säga vad vi inte vill ha. Vi vill inte ha ett avgiftssystem som gör det möjligt för företagen och andra att köpa sig fria från ansvar eller köpa sig en rätt att smutsa ner, vi vill inte ha fonder som skall betala miljöbovarnas åtgärder, på bekostnad av dem som sköter sig, osv. Det är kanske ingen helt lätt uppgift att konstruera ett system som är bra när det gäller att driva på utvecklingen i miljövänlig riktning. Men vi går nu mycket noggrant och systematiskt igenom de förslag som har väckts här i riksdagen, de förslag som naturvårdsverket har och de förslag som kommit från andra håll. Så här skulle jag, herr talman, kunna gå igenom ämnesområde för ämnesområde. Jag vill emellertid säga att jag har ambitionen att vi skall kunna komma med ett så väl genomarbetat förslag att vi anser oss kunna — Prot. 1986/87:78 lämna det ifrån oss med heder. 3 mars 1987

Herr talman! Det som statsrådet Dahl säger nu är något annorlunda än det som står i interpellationssvaret. Där talas det om en redovisning. Nu talas det om att vi skall få en proposition och att det är betydande arbetsuppgifter som ligger bakom detta, vilket jag också är medveten om. Men det hade ju varit mycket enkelt att i interpellationssvaret säga ”Vi arbetar med en proposition, och riksdagen kommer att föreläggas en sådan, i bästa fall till våren” —i stället för att komma med sådana här mer allmänna skrivningar, som faktiskt gjorde mig ganska besvärad. Birgitta Dahl tar upp en rad frågeställningar som är viktiga. Hon kom in på miljöavgifterna. Dem har vi diskuterat många gånger. Bl.a. har jag diskuterat dem med en av Birgitta Dahls partikamrater från jordbruksutskottet. Nu säger också Birgitta Dahl: Vi vill inte att någon skall kunna köpa sig fri från miljöansvar. Det är precis som om socialdemokraterna hade det som en allmän devis. Men vi har gång på gång deklarerat att det inte är fråga om detta, utan det handlar om att komma längre än de beslut och ställningstaganden som koncessionsnämnden står för och kunna ge företagen stimulanser om de går längre än vad de är skyldiga att göra. Det är intressant att också Birgitta Dahl är ganska negativ till en allmän miljöfond. Det har bl.a. kommit ett förslag från LO om en sådan fond häromdagen. Jag tror att det är bra att behandla ett sådant förslag försiktigt. Lägger vi kostnaderna på produktionen på sådant sätt som vi gör beträffande en hel del andra åtgärder i vårt land, blir det enbart en inflationsdrivande effekt, och vi kommer inte att nå de resultat som vi bör nå. Jag tror det är viktigt att det företag som har miljöansvaret också får stå för kostnaderna och att den produkt som det gäller får stå för kostnaderna, så att vi inte får en allmän fond där det bara är att hämta pengar för att täcka kostnaderna. Slutligen vill jag ta upp frågan om miljöfarliga batterier en gång till. Det skulle vara intressant att höra om statsrådet har någon uppfattning om hur det påbörjade inventeringsarbetet går. Får man in batterier i tillräcklig omfattning? Är SAKAB beredd att göra den investering som erfordras för att verkligen kunna ta hand om de miljöfarliga batterierna?

Herr talman! Först beträffande frågan om miljöfarliga batterier: Ja, vi kommer att kunna lösa den slutliga frågan vad gäller SAKAB. Men som Lars Ernestam, som kommer från det aktuella länet vet, finns det en hel del både praktiska, tekniska och ekonomiska problem. Jag anser emellertid att vi kommer att kunna lösa dem. Och under mellantiden lagrar vi batterierna och tar för säkerhets skull ut en särskild avgift från företagen för att täcka även de kostnaderna. Enligt den information jag fick av Renhållningsverksföreningen vid vår överläggning i går har nu batteriinsamlingen kommit i gång bra. Jag vill inte vara elak eller utnyttja detta på något sätt som kan missuppfattas, men man 49 sade att ett problem som man har är att riksdagens beställning av en utredning om pantsystemet, en utredning som vi naturligtvis redan satt i gång, har skapat förvirring i kommunerna. På vissa håll betyder det att batterierna får ligga, eftersom man inte riktigt vet vad som skall hända. Man har därför måst göra särskilda insatser för att klargöra att insamlingen skall sättas i gång utan ett besked om pantsystemet. Jag har själv i brev till samtliga berörda talat om att insamlingen måste i gång omedelbart. Men den sammanfattande bedömningen var alltså att insamlingen går bra. Sedan, herr talman, sade jag inte att jag utesluter att det går att hitta bra avgiftssystem och kanske fondsystem. Vi har i årets budgetproposition föreslagit att den s.k. bränslemiljöfonden skall utvidgas till en miljöteknikutvecklingsfond. Detta sker i syfte att vi skall kunna hjälpa till med övergångsproblemen när man ser att ny teknik av stor strategisk betydelse behöver utvecklas. Jag utesluter inte att sådana insatser kan behövas i samband med luftföroreningsprogram och program mot havsföroreningar. Jag utesluter inte heller att man kan hitta både avgiftssystem och fondsystem som är rättvisa och som fungerar som styrmedel bort från miljöfarlig teknik. Detta kan stimulera till fortsatta ansträngningar. Jag sade bara att en del av de metoder som tillämpas i sinnevärlden i andra länder — USA är ett exempel — och en del av de fondsystem som föreslagits inte är lämpliga. De diskussioner vi nu för handlar om att finna lämpliga former för att utnyttja avgiftsoch eventuella utvecklingsfondsystem på ett sätt som driver på miljöarbetet och lägger ansvaret främst hos dem som bedriver miljöfarlig verksamhet av något slag.

Herr talman! Det låter vackert när statsrådet talar om miljöavgifterna och diskuterar dessa strategiska frågor. Men jag vill ändå ställa frågan: Pågår det något aktivt arbete i regeringskansliet kring just den problematik som rör miljöavgifterna? Det är mycket viktigt, för man måste börja analysera dessa frågor för att vi någon gång skall kunna komma fram till ett beslut. Statsrådet tog också upp frågorna kring de miljöfarliga batterierna. Det var väl ändå att ta i litet väl hårt när statsrådet sade att beslutet om pantsystem på något sätt skulle kunna försena den pågående insamlingen. Det är helt orimligt. Kommunerna har detta uppdrag, och apparaturen finns uppsatt. Frågan är bara om konsumenterna verkligen lämnar in batterierna eller ej. Statsrådet säger att hon därvidlag fått goda informationer. Jag hoppas att det är så, men jag har informationer som går i en något annan riktning. Jag tror t.o.m. att SAKAB haft svårt att få batterier till sin försöksverksamhet, som är mycket begränsad. Men jag hoppas att man kommer längre och att dessa resultat uppnås. Det är utomordentligt viktigt. En annan viktig fråga är hur de återvinningsföretag som finns skall fungera. Det är så att priserna på metaller och annat som hör samman med återvinning av miljöfarligt avfall har sjunkit mycket kraftigt. Det är ytterligare ett bevis på att miljöavgifter måste till i en sluten kedja, där återvinningen är en del av den pågående processen. Jag är inte riktigt nöjd med statsrådets allmänna tal i dag kring miljöavgif ter och annat. Jag tror att vi måste komma fram till konkreta förslag. Sådana — Prot. 1986/87:78
Om Akäsden (ot aR 7 z minska antalet trafik Herr talman! Jag får avsluta med att svara ja på Lars Ernestams första å dödade renar fråga. Resultaten kommer att redovisas när vi är nöjda med dem. Beträffande nästa fråga vill jag säga att det verkliga problemet vid SAKAB inte är att man får in batterier utan att man har måst vidta särskilda åtgärder som kostar pengar för att lagra de batterier som kommer in, därför att man inte i tillräcklig omfattning har möjlighet att ta hand om dem. Sedan är det ett problem med prisbildningen för återvinningen, ett problem som vi också har diskuterat med Renhållningsverksföreningen och som jag tidigare har diskuterat med företrädare för pappersoch massabranschen. Vi har ingen bra lösning på problemet, om man inte även där skall ingripa i prisbildningen. Problemet är inte att pappersoch massaindustrin inte skulle kunna ta emot det hela, utan det är en prisfråga.

Herr talman! Erik Holmkvist har frågat mig 1. om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att snabbt komma till rätta med utvecklingen beträffande tågoch trafikdödade renar i Norrbottens län samt 2. om jag är beredd att prioritera sträckorna Kiruna-Riksgränsen på järnväg och Kiruna-Överkalix på väg på sådant sätt att dessa sträckor är åtgärdade före hösten 1987. Trafikolyckor med renar förekommer främst i norra Sverige. Totalt inträffade i den regionen under 1986 i ifrågavarande län närmare 2 000 renolyckor på de allmänna vägarna, och drygt 2 000 renar tågdödades. Antalet renar har aldrig varit högre än nu, och tyvärr har även antalet renolyckor ökat. Detta är ett stort problem, naturligtvis från djurskyddssynpunkt men även vad gäller arbetsmiljön för SJ:s personal och för trafiksäkerheten på våra vägar. Såväl vägverket som SJ försöker därför med olika åtgärder minska antalet renolyckor. Det finns också en mängd åtgärder som kan vidtas — mer eller mindre effektiva. Vägförvaltningen i Norrbottens län har för sin del funnit att de viktigaste åtgärderna för att minska antalet olyckor är att förbättra sikten för trafikanterna. En bra vinterväghållning är därvid viktig. Det mest effektiva sättet att undvika renolyckor med tåg är att sätta upp stängsel på båda sidor om spåret på utsatta ställen. På Erik Holmkvists direkta fråga om vilka åtgärder jag är beredd att vidta 51 och om jag är beredd att prioritera vissa sträckor vill jag förklara att ansvaret för den dagliga skötseln av de allmänna vägarna och för tågdriften ligger hos vägverket resp. SJ. Vilka åtgärder som skall vidtas bör kunna prövas i samarbete mellan berörda parter. Exempelvis bör frågan om, hur och var renstängsel skall sättas upp vid järnvägsspåren kunna lösas av samerna, SJ och länsstyrelsen gemensamt på lokal och regional nivå. Åtgärder på vägområdet är t.ex. att ge trafikanterna bättre information om var det kan finnas renar på vägen. Sådant trafiksäkerhetsarbete bedrivs och bör även i fortsättningen bedrivas i samarbete mellan samerna, polisen, vägförvaltningen, länsstyrelsen m.fl. på lokal och regional nivå. Jag utgår från att man på lokal och regional nivå prövar de åtgärder som är möjliga för att minska antalet trafikdödade renar.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Både av min interpellation och av kommunikationsministerns svar framgår att bara i Norrbotten tågdödades under 1986 ca 2 000 renar, de flesta på sträckan Kiruna-Riksgränsen, till en total kostnad av 4-5 milj.kr. Under samma år inträffade ca 2 000 trafikolyckor på vägarna i Norrbotten, där renpåkörning var orsaken. En del av dessa olyckor medförde personskador. Totalt kostade trafikolyckorna på väg ca 15 milj.kr. Totalt kostade renolyckorna på järnväg och på väg Norrbottens befolkning 20-22 milj.kr. under 1986. Kommunikationsministern menar i sitt svar att han inte har ansvar för situationen utan att detta ligger hos vägverket, SJ och länsstyrelsen. Om nu ansvaret ligger så till, är det tragiskt att behöva konstatera att vi ännu inte kunnat lösa frågan. Jag hade hoppats att kommunikationsministern i svaret skulle ha gett uttryck åt någon mening om hur han ville se lösningen. SJ, vägverket och länsstyrelsen har tydligen inte kunnat lösa problemen. Kan statsrådet då bara stå och se på och säga ”det här är egentligen inte mitt bord” medan vi får se en liknande utveckling? Skall 2 000 renar tågdödas även i år? Skall vi ha ytterligare 2 000 trafikolyckor på våra vägar? Kommunikationsministern säger i sitt svar att det finns en mängd åtgärder att vidta. Vilka då? Tydligen har inte statsrådet generöst vidarebefordrat dessa råd till myndigheterna i Norrbotten. Statsrådet säger i sitt svar: ”Såväl vägverket som SJ försöker — — — med olika åtgärder minska antalet renolyckor.” Men, kommunikationsministern, dessa ökar ju. 1986 blev det år då olyckorna nådde sin topp! Dessförinnan var det 1985, och dessförinnan 1984. Jag hoppas att statsrådet omprövar sin roll i detta ärende och tar mer aktiv del i arbetet för att genom kontakter lösa problemen. Berörda myndigheter i Norrbotten tvistar om vem som skall bekosta stängsel etc. Man hävdar från ömse håll att pengar saknas. Min uppfattning är att detta är en fråga som måste lösas — nu. När samhällets kostnader per år kommer upp i summorna 20-22 milj.kr. är det angeläget att ansvarigt statsråd går in, i akt och mening att förmå berörda parter att lösa tvisterna. Men det är inte bara en ekonomisk fråga. Samernas intressen har hittills inte tillgodosetts. Trafikanternas intressen har inte heller tillgodosetts. Riskerna på de norrbottniska vägarna är större än i andra delar av landet, just på grund av renar på vägarna. Tågpersonalen utsätts för en omänsklig press, — Prot. 1986/87:78 att varje resa tvingas köra över och döda flera, kanske tiotals renar. 3 mars 1987 Personalen förlorar sin arbetsglädje. Sjukskrivning är faktiskt inte ovanlig under den aktuella perioden. Min förhoppning är alltså att ansvarigt statsråd omprövar sin roll i detta ärende. Jag vill därför ställa frågan direkt till kommunikationsministern: Vill kommunikationsministern ta initiativ till att dödläget — för det är i dag fråga om ett sådant — i fråga om åtgärder för att komma till rätta med problemen snarast upphör och att de åtgärder som måste vidtas verkligen vidtas före hösten och före ännu en vinter med liknande olycksfrekvens?

Herr talman! Nej, jag är nog inte beredd att på grundval av de argument som Erik Holmkvist anförde förorda en ändrad rollfördelning mellan regeringen och de lokala och regionala myndigheterna för att komma åt detta problem. I och för sig är vi ense om att det är ett stort problem för alla inblandade parter — för tågpersonalen, för samerna i deras egenskap av renägare, osv. — men samtidigt tror jag att problemet måste lösas på platsen, där problemet finns. Jag tror inte vi kan lösa det vare sig i riksdagens talarstol elleri regeringen. Därför bör det vara de lokala och regionala myndigheterna som, liksom hittills, på grundval av sina erfarenheter diskuterar igenom vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att minska antalet renolyckor. Hittills har man kunnat använda t.ex. arbetsmarknadspolitiska medel för att i större utsträckning uppföra renstängsel. Det finns inga direktiv från regeringens sida om att man skall sluta med den verksamheten. De regionala myndigheterna har tydligen gjort bedömningen att andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder har en högre prioritet än just den här åtgärden. Jag tycker fortfarande att det är en prioritering som i första hand skall göras lokalt, inte från regeringens utgångspunkter. Sedan skall vi också vara klara över att även om den ekonomiska sidan av den här saken inte är betydelselös, skulle exempelvis ett uppförande av renstängsel på sträckan Kiruna-Riksgränsen innebära en investeringskostnad i storleksordningen 30 milj.kr. Därför är det ganska förståeligt att berörda myndigheter — i varje fall så länge de har ekonomiska utgångspunkter —- inte har ansett att det finns tillräckliga motiv för att vidta den här typen av åtgärder. Jag menar alltså inte att man skall upphöra med att arbeta med detta problem. Men jag tror att man bäst löser det på platsen där man har de direkta erfarenheterna, där man kan gå ut med riktig information från tid till annan och där man har förutsättningar att vidta åtgärder. Det menar jag är en riktig rollfördelning. Således avser jag inte att ändra på den rollfördelningen.

Herr talman! Jag förstår att kommunikationsministern inte tänker ta några initiativ när det gäller att få bukt med det nuvarande dödläget i Norrbotten i denna fråga och det beklagar jag mycket. Kommunikationsministern säger att rollfördelningen är som den är. Men då vill jag påminna om att situationen har förvärrats från år till år. 1984 var ett 53 rekordår vad gäller olyckor. 1985 blev ett nytt rekordår. För 1986 har vi ytterligare en toppnotering. Jag vill inte gå händelserna i förväg och säga att 1987 blir ett nytt rekordår, men jag fruktar att det blir så. Statsrådet säger att renfrågan tydligen inte prioriteras i Norrbotten. Jag skall inte lägga mig i vilken prioritering länsstyrelsen, vägmyndigheterna eller SJ gör, men en sak tror jag mig kunna säga och det är att situationen för personalen på tågen är orimlig. Varje resa tvingas de faktiskt köra över många renar, vilket förorsakar problem. Det är det ena. Det andra är att det är en ekonomisk fråga. Det rör sig om kostnader för länet i storleksordningen 20-22 milj.kr. Enligt statsrådet kostar renstängsel 30 miljoner. Jag håller med om att det är mycket pengar. Men jag tror att man i vissa frågor måste bära kostnaderna för att komma till rätta med sådant som inte kan accepteras. Det behöver inte enbart röra sig om ekonomiska problem. Det här problemet är enligt min uppfattning av den arten att vi måste komma till rätta med det. Det finns ju renstängsel längs vägar och järnvägar på många andra håll. Det vore därför egendomligt om vi i Sverige inte skulle ha råd att skydda samer, renar och tågpersonal. Detsamma gäller vägolyckorna. Vi får alltså inte stå med händerna i fickorna när 2 000 renar tågdödas och 2 000 trafikolyckor orsakar både personskador och materiella skador. Det är helt orimligt. Jag tycker att kommunikationsministern skall göra en resa med malmtåg från Kiruna — en i och för sig trevlig resa —, så att han får se vilka problemen är och hur relativt enkelt det ändå borde kunna vara att lösa detta. Det här är en arbetsmiljöfråga, och mot den bakgrunden tycker jag att vi alla har ett ansvar för de människor som skall föra tågen. Sedan önskar jag, kommunikationsministern, att de tips som tydligen finns — av interpellationssvaret att döma — skall nå myndigheterna i Norrbotten. Det kan ju finnas ett och annat korn som de inte har uppmärksammat hittills.
Herr talman! Jag har naturligtvis ingenting emot att de tips som eventuellt kan komma fram i denna debatt lämnas till myndigheterna i Norrbotten och används där, även om jag tror att de i grunden är rätt väl informerade om både möjligheter och begränsningar när det gäller att bekämpa detta problem. Poängen i det jag sade i interpellationssvaret och som jag upprepade i ett senare inlägg är att problemet måste lösas där uppe. Om den typ av åtgärder som Erik Holmkvist talar om bedöms så viktig av SJ:s förvaltning och länsmyndigheterna i Norrbotten att de prioriterar uppgiften att åstadkomma färre skadade och dödade renar, lägger regeringen inga som helst hinder i vägen för dem att vidta de nödvändiga åtgärderna.
Herr talman! Statsrådets senaste inlägg tyder på att han ändå kommer att ta de initiativ som behövs för att bryta dödläget. Jag skönjer i svaret att det inte är alldeles omöjligt att det kommer att ske samtal så att dessa problem löses. De pengar som behövs för att klara en sådan här situation måste finnas. Det är otillständigt att vi bara står och ser på medan denna massaker Prot. 1986/87:78

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat om jag är beredd att vidta åtgärder så att Svensk Bilprovning tvingas ta någon form av ansvar för sina obligatoriska biltester. Bedömningen av fordon vid besiktning hos Svensk Bilprovning sker enligt regler som är angivna i författningar utfärdade av regeringen. Dessa regler kompletteras med föreskrifter från föreskrivande myndigheter. All besiktningspersonal hos Svensk Bilprovning genomgår en omfattande grundutbildning. Dessutom sker fortbildning. Syftet härmed är att göra personalen väl förtrogen med gällande regler för verksamheten samt att åstadkomma en så likartad tillämpning som möjligt. Besiktningsverksamheten följs kontinuerligt upp dels lokalt av arbetsledningen på bilprovningsstationen, dels regionalt och centralt genom inspektionsverksamhet. Den centrala uppföljningen sker också genom statistisk bearbetning av besiktningsutfallet på varje station. Polisens bedömningsnormer vid flygande inspektion är numera desamma som vid kontrollbesiktning. Vid flygande inspektion arbetar polisen normalt under andra förutsättningar än Svensk Bilprovning. Detta kan förklara att vissa skillnader i bedömningarna kan uppstå. Besiktningen hos Motormännens riksförbund är av typen konditionsbesiktning och överensstämmer sålunda till sitt innehåll inte med kontrollbesiktningen. När Svensk Bilprovning utför kontrollbesiktningar är det fråga om myndighetsutövning. Om fel eller försummelse begås vid sådan myndighetsutövning kan staten bli skadeståndsskyldig. Frågan om skadestånd vid myndighetsutövning kan prövas på statens vägnar av justitiekanslern . Svensk Bilprovning överlämnar årligen omkring 50 sådana ärenden till JK. Den som inte är nöjd med JK:s beslut kan väcka talan vid allmän domstol. Antalet klagomål på det tekniska utförandet är ringa. Svensk Bilprovning känner väl till det fall som Sten Andersson angivit. Vid ett par tillfällen har personal från Svensk Bilprovning granskat bilen med I anledning av de synpunkter som framförts av verkstadsägaren. Även en representant för trafiksäkerhetsverket har varit närvarande vid en genomgång av bilen. Vid dessa undersökningar har inget framkommit som visar att de bedömningar som gjordes vid kontrollbesiktningen skulle på ett avgörande sätt ha avvikit från gällande bedömningsnormer. Ärendet har även granskats av statens mätoch provråd i dess egenskap av tillsynsmyndighet för Svensk Bilprovning som riksprovplats. Resultatet av 55 provrådets granskning är att det inte kommer att vidtas några åtgärder med anledning av det aktuella fallet.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Majoriteten av Sveriges bilägare blir förr eller senare tvingade att anlita Svensk Bilprovning. Om det kan man generellt säga att det är positivt. Jag tror mig utan överdrift kunna påstå att vi, framför allt för det äldre bilbeståndet, har en hög trafiksäkerhetskvalitet här i Sverige. Men, herr talman, när jag skrev denna interpellation gjorde jag det inte för att komma åt vare sig Svensk Bilprovning eller personalen på företaget. Jag tror att den gör ett mycket gott arbete, men undantagen bekräftar regeln och alla kan göra fel. Alla har vi en måndag. Jag menar att den enskilde bilägaren måste kunna lita på det protokoll han får från Svensk Bilprovning. Gör Svensk Bilprovning undantagsvis ett fel, borde det kunna kompenseras på ett bättre sätt än som faktiskt sker i dag. Om någonting i dag går sönder, baserat på testet, när bilprovningen testar bilägarens bil, får bilägaren ersättning direkt från bilprovningen. Däremot får man inte automatiskt kompensation vid en reklamation, även om Svensk Bilprovning erkänner att man har gjort en felbedömning, utan fallet måste gå till justitiekanslern. Det påtalar också statsrådet i sitt svar. Är man missnöjd med utfallet från justitiekanslern, får man väcka talan i allmän domstol. Det är detta, herr talman, som jag tycker är en onödigt krånglig väg. Inom parentes tar jag också i min interpellation upp att Motormännens riksförbund i sina tester har ett betydligt större ansvar ifall de gör fel. Statsrådet säger att dessa tester inte går att jämföra, men det gör de. Till vissa delar går de faktiskt att jämföra. En eventuellt felaktig test, som Motormännen snabbt ersätter, tar det mycket lång tid att få ersättning för hos Svensk Bilprovning. Justitiekanslern talade för en tid sedan i en tidning om att det är oundvikligt att detta system ibland leder till förluster för de enskilda. Det är det pris vi får betala för denna verksamhet. Jag tycker, herr talman, att det är fel att enskilda människor skall riskera att behöva betala det priset. Jag skall bara ta två exempel på händelser som är minst sagt graverande. En bilägare anmälde till justitiekanslern att han tvingats byta en del på en bil, en del som sedan visade sig inte vara felaktig. Det kostade honom 1 600 kr. JK sade nej till pengarna. En annan bil ansågs av Svensk Bilprovning vara rostfri. Den var inte rostfri. Ägaren begärde 5 000 kr. men fick nej. Hade detta företag fungerat under konsumenttjänstlagen, hade problemen lösts mycket snabbare och på ett mycket smidigare sätt för den enskilde konsumenten. Säkert hade också Svensk Bilprovning sluppit en hel del problem. Jag återgår till det fall jag tog upp konkret i interpellationen. Statsrådet säger i det sammanhanget att man måste acceptera vissa skillnader i bedömning mellan polisen och Svensk Bilprovning. Men jag tycker inte att jag eller ens statsrådet som bilägare skall acceptera att den bil som blir godkänd hos Svensk Bilprovning två minuter senare skall kunna beläggas med körförbud av polisen. Det förfarandet försvarar faktiskt statsrådet i dag här i talarstolen. Det tycker jag inte är korrekt. Sist i interpellationssvaret talas det om att statens mätoch provråd, som var med vid den stora testen i det exempel jag talade om, ingenting har att anmärka. Faktum var att denna test hölls den 5 december i fjol. Det var en lätt skärrad tillställning. Då lovade statens mätoch provråd att mycket snart lämna ett besked både till den aktuelle bilägaren och närvarande journalister. Men den 19 december hade de ännu icke fått något som helst besked därför att man sade sig inte ha haft tid. Jag skulle till sist vilja fråga statsrådet: Vilket privat stort företag med monopol på sin verksamhet skulle kunna behandla missnöjda kunder på det sätt som Svensk Bilprovning i dag faktiskt kan göra? Finns det någon naturlag som säger att Svensk Bilprovning inte skulle kunna verka under konsumenttjänstlagen framöver? Jag kan inte förstå att statsrådet har någonting emot det. Det borde vara mycket positivt framför allt för de hundratusentals bilägare som varje år tvingas besiktiga sina bilar hos Svensk Bilprovning.

Herr talman! Jag noterar att vi är överens om att verksamheten i stort sett fungerar ganska väl. Eftersom Svensk Bilprovning besiktigar drygt fyra miljoner fordon per år, är det kanske inte så överraskande att det inträffar ett och annat fel också i den verksamheten. Såvitt jag kan förstå beror en del av denna diskussion på att bilägarna lägger in mer i Svensk Bilprovnings tester än vad dessa tester är avsedda för. Man uppfattar provningen som ett allmänt konditionstest, medan den i själva verket tar sikte bara på de brister som är av betydelse för trafiksäkerheten eller miljön. De övriga fel som kan finnas på bilen går man inte igenom fullständigt i detta sammanhang, utan det ankommer på bilägaren själv att genom exempelvis sådana tester som utförs av Motormännens riksförbund eller på annat sätt se till att bilen hålls i gott skick. Jag vill i och för sig inte försvara att det kan inträffa att en bil som kommer ut från bilprovningen omedelbart blir belagd med körförbud. Det är då naturligtvis ett av dessa undantag som Sten Andersson själv talar om och som helst inte bör förekomma. Jag har ingenting emot — och det tror jag inte att Svensk Bilprovning har heller — att man successivt fortsätter att arbeta med att förbättra tillförlitligheten i testerna och försöka minimera antalet tvister som kan uppstå mellan Svensk Bilprovning och bilägarna. Det är en allmän strävan som alla inblandade bör ha. Huruvida det sedan kan leda till att Svensk Bilprovning hamnar under konsumenttjänstlagen vill jag inte ha någon bestämd mening om just nu. Jag har ingenting emot att den frågan prövas, om det kan vara ett medel för att eliminera dessa problem.

Herr talman! Jag måste säga att jag uppfattade svaret som positivt. Jag tror att den stora majoriteten av biltester i Sverige fungerar bra och att folk är nöjda med dem. När man, som statsrådet säger, anordnar fyra miljoner tester om året måste helt klart någonting någon gång gå snett. Men det är vid dessa tillfällen jag vill att man skall kunna skydda den enskilde bilägaren på ett bättre sätt än vad som sker i dag. Jag tycker att det är att litet grand prata förbi saken att säga att bilägarna har för stora förhoppningar på testerna. Låt oss tala om för folk vad provningen innebär och vad Svensk Bilprovning skall kontrollera. Det är vad bilägarna eventuellt kan klandra och självfallet ingenting annat. Svensk Bilprovning skall inte ha kritik för något som man inte är tillsatt att utföra. Det trodde jag var helt klart. Jag måste nog använda ordet positiv en gång till om det sista statsrådet sade, nämligen att han inte har någonting emot att verka för att vi skall få ett smidigare system för reklamationer. Jag fattar sista delen av svaret så, att om någon i riksdagen under nästa års allmänna motionstid lägger fram ett förslag om att Svensk Bilprovnings verksamhet skall sortera under konsumenttjänstlagen, så kommer i alla fall statsrådet Hulterström inte att sätta sig emot det.

Herr talman! Motionen som ligger till grund för konstitutionsutskottets betänkande är onekligen mycket angelägen. Jag tycker förstås också att konstitutionsutskottets svar på motionen är tilltalande. Jag begärde emellertid ordet för att understryka att riksdagen med detta ställningstagande klart och entydigt dokumenterar att de resonemang och synsätt som låg till grund för nu gällande abortlag är orimliga. Man kan inte hålla sig med en abortlagstiftning som de facto förnekar att det aborterade fostret är en självständig individ och samtidigt ha bestämmelser om att aborterade eller dödfödda foster skall tas om hand som självständiga individer. Det borde faktiskt inte heller vara så förvånande att dödfödda foster som avlidit före den tjugoåttonde graviditetsveckan bränns som riskavfall bland sjukhusens övriga avfall. I debatten har man ofta vägrat att tala om fostret eller det ofödda barnet. Man har ofta använt uttryck som livmoderinnehåll och liknande, alltså något neutralt som inte alls betecknas som självständigt liv. Herr talman! Det är verkligen att märka att gällande abortlagstiftning ännu i denna dag inte klart och biologiskt riktigt lägger fast att livet börjar vid befruktningsögonblicket. Ända tills nu gällande abortlag ändras och blir biologiskt korrekt, dvs. slår fast att livet börjar vid befruktningen, kommer de mest märkliga konflikter att uppstå och existera. Herr talman! Gunnar Biörcks i Värmdö särskilda yttrande borde verkligen stämma till eftertanke. Jag skall inte heller begära att KU här och nu skall redovisa vad som skall ske med ett levande abortfoster. Men säkert står det klart för oss alla att abortlagen måste ändras och att det viktigaste är att med alla till buds stående medel ta vara på livet, värna livet, låta liv leva. Jag hoppas, herr talman, att KU och andra utskott kommer att visa lika stor respekt för det ofödda barnets rätt till liv som för det dödfödda barnets rätt till ett etiskt acceptabelt omhändertagande när den nya abortlagen förr eller senare formuleras. Jag är övertygad om att verkligheten, den medicinska forskningen, tvingar fram det.

Herr talman! Den 16 december 1986 var en svart dag i svenskt parlamentariskt liv. Då genomdrevs som bekant engångsskatten på försäkringstagarnas pengar — en reduktion, eller kanske man hellre skall säga konfiskation, på uppskattningsvis 18 000 milj.kr. Beslutet här i kammaren fattades naturligtvis i god demokratisk ordning med ett majoritetsbeslut. Det var alltså inte detta som var det svarta inslaget i parlamentarismen utan det sätt på vilket ärendet behandlades, innan propositionen om en tillfällig förmögenhetsskatt på livförsäkringsbolag, m.m. lades på riksdagens bord. Den sedvanliga remissbehandlingen, som föreskrivs i grundlagen, struntade man i, och lagrådets underkännande tog man heller inte hänsyn till utan gjorde i stället det minst sagt häpnadsväckande uttalandet att lagrådet inte gjort en juridisk utan en politisk bedömning! I stället för en, med tanke på ärendets omfattning och karaktär, högst nödvändig remissomgång fick vi en snabbhearing inför skatteutskottet. Trots en förödande och ganska genomgående kritik vid denna utfrågning var den socialistiska majoriteten i skatteutskottet inte alls intresserad av att ta hänsyn till denna massiva kritik. Lika ringa var intresset att gå oppositionen till mötes när det gällde förslaget att de influtna miljarderna i väntan på valet 1988 skulle frysas på ett konto i riksbanken. Med ett sådant förfarande skulle ju väljarna kunna säga ifrån vad de tyckte om övergrepp på försäkringstagarnas ihopsparade medel. Gick valet i rätt riktning kunde pengarna lätt återgå till de rättmätiga ägarna. I betraktande av det sätt på vilket denna lagstiftning kommit till kan man inte undgå att känna sympati för hur lagstiftningsärenden handläggs i den finska riksdagen. Sådana ärenden behandlas alltid vid tre plena. Efter en eventuell remissdebatt i kammaren remitteras ärendet till det s.k. stora utskottet. Vid en andra behandling beslutas om lagförslagets innehåll. Om utskottsbetänkandet inte godkänns utan ändringar sker återremiss till stora utskottet. Vid den tredje behandlingen har kammaren att med enkel röstmajoritet godkänna eller förkasta lagförslaget. Vid denna behandling finns dock en mycket viktig reservationsmöjlighet. Lagförslaget skall lämnas vilande över nyval, om 67 av riksdagens 200 ledamöter så begär. I vår riksdag skulle en motsvarande minoritet vara 117 ledamöter. Om ett finskt lagförslag gäller grundlag eller har grundlagskaraktär fordras att beslut fattas med s.k. kvalificerad majoritet, dvs. två tredjedelar av de röstande vid en och samma riksdag. Blir majoriteten för lagförslaget blott enkel, måste förslaget vila över nyval. Sedan fordras det ånyo två tredjedelars majoritet. Om vi här i Sverige hade haft de finska reglerna hade det inte gått att genomföra engångsskatten på försäkringar, och löntagarfonderna, som genomdrevs 1983, hade åtminstone blivit uppskjutna i två år. Det är min övertygelse att en majoritet av svenska folket i båda fallen hade gillat de förändringar som den finska modellen i så fall hade medfört. Engångsskatten på försäkringstagarnas pengar är en försåtlig skatt där regeringen från allra första början försökte ge sken av att skatten inte drabbade de vanliga människorna utan försäkringsbolagen. Det försöket misslyckades, och de flesta har vid det här laget säkert klart för sig att mångmiljardskatten drabbar ungefär fyra miljoner försäkringssparare. Skatten är försåtlig också i den bemärkelsen att dess negativa konsekvenser för den enskilde försäkringsspararen visar sig först på litet sikt, då den utfallande ersättningen blir ett bra stycke mindre än vad som skulle vara fallet om skatten inte hade trumfats igenom. Beträffande den konkreta kritiken mot lagen har jag redan redogjort för hur man i förfärande utsträckning har nonchalerat en korrekt konstitutionell handläggning av ärendet. Lagförslaget, som nu alltså tyvärr blivit lag, har en i realiteten retroaktiv verkan, vilket i sig vore skäl nog för att den aldrig borde ha antagits. Den är dessutom orättvis genom att anställda inom den privata sektorn men inte offentliganställda drabbas. Inte heller råder det konkurrensneutralitet mellan olika försäkringsformer. Sättet på vilket ett företag har ordnat med de anställdas pensionering avgör om det blir fråga om beskattning eller ej. Rent psykologiskt är engångsskatten också fel, eftersom den innebär en ny negativ syn på sparandet och dessutom drabbar hårdare om man sparat under en längre tid än om man sparat under en kortare tid. En annan negativ nyhet är att det blir försäkringsbolagen som har att fördela skatten hos försäkringsspararna — något som alltså inte är reglerat i lag. Det finns också anledning att påtala att engångsskatten ökar skattetrycket ganska väsentligt i en tid då det tvärtom skulle vara synnerligen önskvärt att sänka skattetrycket. Det sägs att det är fråga om en engångsskatt, men det antyds samtidigt att det kan bli aktuellt med ett upprepande på något annat område — återigen ett dubbelt budskap från socialdemokraterna. Enligt riksdagsbeslutet i december skall pensionsskatten börja betalas in den 1 juni 1987. Sålunda har några inbetalningar ännu inte gjorts, varför det fortfarande finns tid att stoppa lagen genom ett positivt utfall av dagens Vi yrkar sålunda att lagen om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, m.m. slopas. Detta yrkande innebär också ett slopande av ränteskatten och förmögenhetsskatten på kapitalförsäkring, vilket sistnämnda är en helt ny skatt, som inte föregåtts vare sig av någon redovisning eller ens av analys. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 1 till utskottsbetänkandet.

Herr talman! Det må väl förlåtas om man inte förmår att mobilisera ett hundraprocentigt engagemang inför dagens debatt. Själv tycker jag att det ligger en viss sordin över kammaren denna morgon. Ämnet känns visserligen lika angeläget som någonsin. Ett upphävande av pensionsskatten skulle betyda att den principlöshet som engångsskatten introducerar i svensk skattelagstiftning skulle undvikas. När man upplevde den totala nonchalans som skatteutskottets socialistiska majoritet visade dels mot lagrådets uttalanden, dels mot alla de sakargument mot skatten som kom fram vid de utfrågningar som ordnades med berörda organisationer, är det kanske inte att förvåna sig över att man blir lätt desillusionerad. När jag tänker tillbaka på den debatt som vi hade här i kammaren i december, slår mig den likgiltighet som de socialdemokratiska debattörerna visade inför det faktum att engångsskatten till sin natur är en retroaktiv skatt. Jag vill därför, herr talman, med några ord ytterligare belysa detta. I svensk lagstiftning har vi ju förbud mot retroaktiv beskattning. Då det gäller inkomstbeskattningen innebär förbudet att vi här i riksdagen endast kan fatta beslut om höjningar för beskattning av kommande inkomst, inte om beskattning av inkomst som redan är intjänad. Det är en högst rimlig begränsning. Även i fråga om förmögenhetsskatter gäller förbud mot retroaktiv lagstiftning. Förbudet innebär att höjningar av beskattningen måste vara beslutade och ha trätt i kraft före det datum då den beskattningsbara inkomsten fastställs. Innebörden av denna lagstiftning ställer naturligtvis lagstiftarens moral på prov. Som lagrådet påpekat bör de skattskyldiga i någon rimlig mening ha möjlighet att disponera om sin förmögenhet innan nya skatteregler träder i kraft. Härigenom garanteras bl.a. en likformig behandling av de skattskyldiga. Detta krav blir ju inte mindre viktigt genom att förmögenheter i praktiken alltid är resultat av tidigare års inkomster. Förmögenhetsbeskattningen innehåller således alltid ett retroaktivt inslag. Det var, herr talman, i detta moralprov som socialdemokraterna och kommunisterna sprack totalt när pensionsskatten genomdrevs. Att kommu nisterna gjorde det är förklarligt — i den kommunistiska tankevärlden existerar inte sådana banaliteter som skydd för den enskildes ägande. Att ni socialdemokrater inte klarade provet gör mig däremot betänksam. I dag är det andra gången ni ställs inför provet. Ni kommer inte att klara det denna gång heller. Formellt har ni inte brutit mot retroaktivitetsförbudet. Reellt innebär engångsskatten retroaktiv beskattning. Och det gör ni egentligen ingen ansträngning att dölja. För hur motiverar ni egentligen pensionsskatten? Jo, ni säger att avkastningen under de senaste åren har varit orimligt hög och att det kan förväntas att den förblir hög även under de närmaste åren. Om det blir så kan ni självfallet inte veta, men detta är egentligen inte så viktigt. Det väsentliga när det gäller pensionsskatten är nämligen att det är totalt ointressant hur utfallet under kommande år blir. Det har aldrig varit er avsikt att med denna skatt beskatta kommande års premieinbetalningar. Det vore ju inte retroaktiv beskattning. Nej, det är avkastningen på redan gjorda premieinbetalningar och premierna själva som ni beskattar. Och det är retroaktiv beskattning i sin prydno. Herr talman! Vid ett flertal tillfällen har jag här i kammaren betonat att förmögenhetsskatter är ett fullständigt odugligt instrument då det gäller att med något mått av rättvisa dra in redan gjorda eller kommande vinster till staten. Pensionsskatten ger oss ännu ett exempel på att resultatet blir helt godtyckligt och skriande orättvist. Med engångsskatten har socialdemokraterna upphöjt godtyckligheten till princip för beskattningen, och varje försök till försvar av engångsskatten blir ett försvar av denna princip. Inte heller resonemanget om skatteplanering håller som motiv för skatten. Det finns ingen rim och reson i att hårdast straffa dem som har ett livslångt sparande till sin pensionering bakom sig bara för att någon under senare år eventuellt har skatteplanerat. I själva verket finns det inte heller någon anledning att straffa dem som enligt vad ni säger har skatteplanerat, dvs. dem som har betalat maximala premier under senare år. Det är precis lika omotiverat som att bötfälla någon för att vederbörande hållit 90 km i timmen på en 90-väg. I båda fallen har man hållit sig till lagen. Herr talman! De som har sparat i decennier i syfte att trygga sin ålderdom åker nu på en stjärnsmäll. Ytterst beror det på att förmögenhetsskatt är ett odugligt instrument för det ändamål som här avsetts. Men det var, som sagt, det enda som kunde användas för att kringgå retroaktivitetsförbudet. Då fick moralen vika. Och när moralen en gång fått vika var det väl lika bra att marschera på i ullstrumporna, tyckte ni tydligen. Av löftet att avkastningen på pensionsskatten ograverad skulle användas till att förbättra för dem med de lägsta pensionerna blev intet. Om en stund, herr talman, går ridån ner för andra akten. Lika bra är det. Den här pjäsen har inte varit speciellt uppbygglig. I min roll ingår att yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 21 behandlas några motioner som bl.a. kräver ett upphävande av beslutet om en tillfällig förmögenhetsskatt för bl.a. livförsäkringsbolag. Redan i samband med = Prot.

Lagrådet ansåg bl.a. att förslaget stod i mindre god överensstämmelse med grunderna för retroaktivitetsförbudet, att det passade mindre väl in i vårt konstitutionella system, att det skulle skapa ett prejudikat på ett känsligt område och att det skulle kunna ge grund för olika engångsskatter på egendom som tas ut av vissa grupper skattskyldiga. Detta mycket starkt motiverade avstyrkande från lagrådet anser vi borde vara tillräckligt motiv för att hela förslaget skall dras tillbaka. Pensionsskatten är orättvis. Den drabbar det avtalsbestämda pensionssparandet för privatanställda, men inte för offentliganställda. Den slår hårdare mot den som haft låg avkastning och sparat länge än mot den som haft god avkastning på sitt pensionssparande och endast sparat under en kort tidsperiod. Pensionsskatten innebär över huvud taget en ökad osäkerhet i sparandet, vilket är olyckligt när vi så väl behöver ett ökat förtroende för sparande hos den stora allmänheten. Vem drabbas nästa gång av regeringens engångsskatt? Det är det säkert många som känner oro för. I stället för ett ökat förtroende för statsmakten skapas misstro och oro. Regeringen lovade också att avkastning av influtna medel genom pensionsskatten skulle användas för att förbättra pensionerna för dem som har lägst pension. Men så blev det ingalunda. Pensionsförbättringarna knöts till basbeloppsförändringar, vilket i korthet innebär att ju mer du har i pension, desto mer får du i tillskott. Vi har ett system med pensionstillskott, ett system som ger den som har låg pension ett ökat tillskott. Hade regeringen stått fast vid sitt löfte så skulle pensionstillskottet eller grundpensionen ha höjts. Låginkomsttagare, vare sig de är pensionärer, ungdomar eller befinner sig iden aktiva åldern, är inte den mest intressanta gruppen sett med regeringens ögon. Det kan man nu klart konstatera. Regeringens inhopp mot pensionerna skapade olust och oro. Tidigare uttalande om angelägenheten av att spara blåstes bort över en natt. Osäkerheten inför framtiden med nya engångsskatter skapar ingalunda det förtroende för stat och samhälle som är nödvändigt för att skapa en sund ekonomi. Slutresultatet av regeringens agerande är också tvivelaktigt. Visserligen ökar skatteinkomsterna nu, men utfallande pensioner och följaktligen även skatteinkomsterna blir mindre. En sund ekonomi och ett ökat sparande är nödvändigt för ett lands ekonomi, och det fordrar respekt för den enskildes egendom. Regeringens och riksdagsmajoritetens beslut om pensionsskatten rubbade i hög grad detta förtroende. Nu har riksdagen möjlighet att återställa allmänhetens förtroende för statsmakten. Ännu har inga skattebelopp inbetalats, och ett beslut i dag i enlighet med reservationens yrkande skulle göra beslutet om engångsskatten till en parentes utan betydelse. Herr talman! Med vad jag nu anfört yrkar jag bifall till reservation nr I som fogats vid utskottets betänkande.

Herr talman! Frågan om införande av en realränteskatt är inte ny här i riksdagen. Ett utredningsförslag från realränteskattekommittén redovisade på sin tid att en sådan skatt var fullt möjlig. En sådan skatt vore i ett givet läge ett verksamt medel för en förbättrad fördelningspolitik. Vpk-förslaget i denna fråga har som huvudsyfte att beskatta vinster från realräntan. Som det ser ut just nu, med rätt låg inflation och höga nominella räntor, är realräntan hög. Detta skapar ett ökat utrymme för en realränteskatt. Vad som nu bromsar och förhindrar att den genomförs är socialdemokraternas totala och villkorslösa underkastelse gentemot storkapitalets intressen. Den enorma motoffensiv som storfinansen i Sverige genomförde när realränteskatteförslaget presenterades fick socialdemokraterna att backa. Vpk stödde förslaget om en engångsskatt men hävdade då som nu att det finns ett starkt behov av att en realränteskatt skall beslutas av riksdagen. Vårt parti har nu återkommit i denna fråga. Socialdemokrater och borgare står eniga i sin avslagslinje i skatteutskottet. Det finns mängder av resursbehov inom offentlig sektor, av vård, omsorg, utbildning och flera jobb. Men trots detta avstår socialdemokraterna från att gemensamt med vpk ta ens detta steg för att omfördela från kapital till de arbetandes fördel. Kanske man inte bör vara alltför förvånad över detta: för en regering som börsintroducerar företag som man kunnat överföra till helstatligt ägande, som sänker skatterna mest för högoch medelinkomsttagare och som för en regionalpolitik som hotar att utarma skogslän och glesbygder är kanske det aktiva bekämpandet av realränteskatten helt logiskt. Herr talman! Jag vill också något kommentera Kjell Johanssons svepande omdöme om vpk:s agerande kring enskilt ägande. Vi kommunister omfattar Karl Marx mervärdesteori. Det finns säkert kurser hos ABF där Kjell Johansson kan fördjupa sitt kunnande om hur mervärde skapas och, naturligtvis, varför vi anser att kapitalet, resultatet av detta mervärde, inte i något led är oantastligt. Av detta följer vårt stöd för engångsskatten och vårt krav på en realränteskatt. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 2 vid skatteutskottets betänkande 1986/87:21.
Herr talman! Om det är som Paul Lestander säger, borde han till hundra procent instämma i den skildring av den kommunistiska ideologin och inställningen till ägandet som jag gav.
Herr talman! Det är skillnad på enskilt ägande och enorma kapitalansamlingar. Vissa har bildats på grund av att det finns en produktion av mervärde genom arbete, men denna produktion av mervärde är icke liktydig med tillägnande. Det är kapitalägarna som tillägnar sig detta mervärde. När detta mervärde har skapats menar vi kommunister — naturligtvis — att man kan reducera det genom exempelvis beskattning. Skillnaden mellan enskilt ägande och enorma kapitalsamlingar har skapats genom enskilt uppoffrande arbete från arbetande människor, men där några få kupongklippare tillgodogjort sig frukterna av detta arbete. Det är den insikten som Kjell Johansson möjligen kunde skaffa sig genom ett studium av kommunistisk terminologi och ideologi. Jag rekommenderar en ABF-kurs.
Herr talman! Jag undrar om jag eller Paul Lestander har kommit till fel debatt. Denna debatt handlar inte om enorma kapitalsamlingar som byggts upp på det sätt som Paul Lestander hävdar. Det handlar om pensionsspararnas hopsparade medel. Är det inte så enkelt? Gäller inte denna debatt de pengar som tillhör de som är försäkrade genom avtal, eller har den att göra med det storkapital som ni kommunister jämt angriper? Paul Lestander: Dagens debatt handlar om de blivande pensionärernas hopsamlade pengar.
Herr talman! Det handlar om försäkringsbolagens pengar. Det är något annat än försäkringstagarnas pengar. Detta är alltså ett missförstånd som man försöker slå mynt av hela tiden från den borgerliga sidan.

Herr talman! Det är verkligen stor spännvidd mellan de angrepp som riktats mot socialdemokraterna i denna debatt. Å ena sidan har vi Paul Lestander som talar om socialdemokraternas totala och villkorslösa underkastelse under storkapitalets intressen, å andra sidan har vi de våldsamma angrepp som kommit framför allt från Knut Wachtmeister och Kjell Johansson om att vi har svikit i fråga om äganderätten och egendomsskyddet. Efter att ha hört dessa angrepp känns det ändå som att vi har hamnat ganska rätt. Vi socialdemokrater står långt från båda dessa ståndpunkter. Nu börjar också dimmorna skingras efter fjolårets stora batalj om engångsskatten. En skatt som skildrades som ett dråpslag mot försäkringssparandet och som föranledde borgerliga politiker att ta till uttryck som ”Karl XI:s reduktion”, ”rövarskatt” och ”rättsstatens kapitulation”. I en dramatisk protest hoppade de borgerliga ledamöterna av statens spardelegation. Men nu kommer siffrorna fram, och de visar ett fantastiskt resultat för nyteckningen av pensionsförsäkringar. Aldrig förr i Sveriges historia har så många svenskar börjat nyspara i pensionsförsäkringar som under 1986. Aldrig förr har de satsat så mycket pengar i nya premier. Ändå tror jag att många tusen människor blev osäkra under förra året och sköt upp sina beslut på grund av den extrema skrämselkampanj som bedrevs och som de flesta medier tyvärr okritiskt förstärkte i stället för att sakligt granska och avslöja. Men nu har verkligheten effektivt dementerat påståendena om dråpslag mot sparandet. Det är ödets ironi att det aldrig har sparats så mycket i pensionsförsäkringar som efter det att de borgerliga lämnade spardelegationen. Vilken effekt! Jag hoppas att ni inte också lämnar riksgäldskontoret, så att det blir ett uppsving för upplåningarna där! Ni borgerliga borde sätta er ned och fundera över varför försäkringssparandet var så klent under de borgerliga regeringsåren. Det finns säkert många faktorer som spelar in, men en ofrånkomlig förklaring är att ni beskattade sparandet med en mer än 10-procentig inflation. Skatteutskottet fick kontakt med både försäkringsbolag och enskilda försäkringstagare som sade: Aldrig mer vill vi ha tillbaka sådana år som 1977, 1978 och 1981. Under de sex borgerliga åren förlorade spararna ungefär 50 miljarder kronor per år som överfördes till dem som lånade pengar och ägde realkapital. Genom inflationen och dessutom den placeringsplikt som infördes under er tid brandskattades försäkringsspararnas realavkastning mycket hårdare än vad som någonsin skett därefter. I själva verket får försäkringsspararna efter engångsskatten en realavkastning som ligger långt högre än de varit vana vid att få under 60-, 70 och början av 80-talet. Vi måste konkret tala om vad engångsskatten betyder för försäkringsspararna. Engångsskatten har samma verkan som en räntesänkning i försäkringsbranschen. Hur utfallet av denna räntesänkning blir beror på vilket försäkringssystem som avses. Är det fråga om avtalsförsäkringarna gäller att en hög avkastning, utöver vad som behövs för värdesäkring, inte tillfaller pensionärerna. I stället går den till arbetsgivarna i form av olika premierabatter. Att överräntorna naggas i kanten innebär alltså inte att också avtalspensionerna naggas i kanten, vilket man försökte göra gällande i förra årets skrämselkampanj. Är det däremot fråga om de individuella försäkringssystemen gäller, till skillnad från avtalspensionerna, att en hög avkastning också kan leda till högre utdelat belopp. Här innebär engångsskatten att värdeökningen blir något mindre än den annars skulle ha varit, men inte heller i detta fall är värdesäkringen hotad. Den som i dag har sparade pengar i en pensionsförsäkring får inte se sitt sparkapital krympa och bli mindre i år eller 1988, som man felaktigt försöker ge intryck av. Tvärtom kommer sparkapitalet att fortsätta att öka. Först och främst kommer det att växa med de 4,5 90 som är garanterade i avtalet med försäkringsbolaget, men därutöver kommer det att växa med mer än vad som sägs i avtalet. Engångsskatten naggar rekordräntorna något i kanten, men kvar står att sparkapitalet i pensionsförsäkringarna kommer att växa med mer än bankräntan, även under den närmaste tvåårsperioden. Detta är alltså efter det att engångsskatten har dragits av från återbäringsräntan. De borgerliga talade här om att de som har sparat länge förlorar mycket, att det är orättvist osv. Ni har i ett tidigare skede presenterat två exempel. En person som har sparat sedan 1957 sägs kunna förlora 42 000 kr., och en som har sparat sedan 1972 sägs kunna förlora 28 000 kr. Även om jag bortser från att ni inte tar någon som helst hänsyn till den placeringsplikt som avskaffades i samband med engångsskatten, och även om jag bortser från att ni inte på något sätt diskuterar den grundläggande betydelsen av en låg inflation, kan jag ändå göra invändningar mot dessa exemepl. Framför allt vänder jag mig emot att ni inte talar om att avkastningen i försäkringsbolagen enbart under 1986 i det första fallet blir i runda tal 120 000 kr. och i det andra fallet 80 000 kr. Det betyder att även om man skulle dra av engångsskatten omedelbart, vid ett enda tillfälle, ökar värdet av försäkringarna med utomordentligt stora belopp. Effekten av engångsskatten blir större ju större kapital man har. Men ett faktum är att ju längre tid man har sparat, ju större kapital man har, desto mer får man i avkastning, desto mer tjänar man efter skatt. Det är ingenting konstigt eller orättvist med detta. Vad vi diskuterar är en skatt som med några procentenheter begränsar den rekordavkastning som faller ut under 1987 och 1988. För att ta ett konkret exempel: I stället för att pensionsförsäkringarnas återbäringsränta under det här året och nästa år kan bli 14—16 96, kan de bli 10—12 96 efter skatt. Jag upprepar: Även i fortsättningen blir försäkringsspararnas återbäringsräntor klart högre än de räntor som bankspararna kan räkna med. Nu när det inte längre går att hävda att engångsskatten var ett dråpslag mot sparandet, försöker de borgerliga koncentrera kritiken mot beredningen av frågan, de konstitutionella aspekterna. Knut Wachtmeister var inte dålig. Han var en spegel av förra årets debatt om dessa saker. Han talade om en svart dag för parlamentarismen, att man struntade i remissinstanser, inte tog hänsyn osv. Kjell Johansson fyllde på med att tala om bristande moral hos socialdemokraterna och jag vet inte allt vad det var. Det är naturligtvis frestande för mig att efter dessa oerhört starka utfall påminna er om att de borgerliga under sin regeringstid lade fram ett mycket genomgripande förslag till förändring av beräkningen av folkpension och ATP, som innebar att man avskaffade den fulla värdesäkringen. Detta dramatiska förslag presenterades för riksdagen utan att det hade varit i kontakt med lagrådet. Till råga på allt förklarade regeringen att man inte hade konsekvenserna av förslaget riktigt klara för sig, utan dem skulle man utreda efter det att riksdagen hade fattat beslut i denna utomordentligt viktiga fråga. Om ni erinrar er den saken tycker jag att ni borde stå med skammens rodnad. Faktum var att Knut Wachtmeister, som var medlem av riksdagen vid det tillfället, inte på något sätt hördes av i denna kammare med kritik mot det sätt på vilket den frågan hade beretts av den borgerliga regeringen. Men, för all del, vi skall inte ha dåliga exempel som måttstock utan bra exempel. Med tanke på vad som har sagts tidigare i debatten finns det anledning att litet mer i detalj redogöra för den faktiska beredningen av den här frågan, eftersom det i tidningar och andra medier har spritts en mytbildning grundad på mycket svepande formuleringar. I det här fallet fanns i bakgrunden ett utredningsunderlag framtaget av realränteskattekommittén och mer än 40 remissvar på det betänkandet. Dessutom är den i propositionen föreslagna skatten en engångsskatt, utformad i huvudsak på realränteskattekommitténs förslag. Den bygger på sakförhållanden som ingående belystes av realränteskattekommittén och vid remissbehandlingen av detta betänkande. I fråga om förmögenhetsberäkning och om kretsen av de skattskyldiga utgår propositionen i allt väsentligt från överväganden som tidigare gjorts av realränteskattekommittén och remissorganen. I detta fall skickade regeringen frågan för synpunkter också till lagrådet. Det är inte alls så att regeringen struntar i lagrådet. Det är helt felaktigt att säga någonting sådant. Om man noga studerar förslaget ser man att regeringen gjorde förändringar i lagtexten efter påpekande från lagrådet. Man arbetade igenom lagrådets synpunkter mycket noggrant, vilket ledde till att regeringen gjorde ett betydelsefullt principuttalande när det gäller konstitutionell praxis. Sedan skall väl sägas att majoriteten, när frågan kom till skatteutskottet, tog initiativ till en mycket omfattande hearing med organisationer, myndigheter och försäkringsbranschen. Vi uppmuntrade till skrivelser med synpunkter från myndigheter, organisationer, företag och enskilda. Vi inhämtade yttranden från konstitutionsutskottet, lagutskottet och finansutskottet. Jag vill dessutom säga att socialdemokraterna ingalunda var låsta till regeringens förslag i detaljfrågor, utan vi var fullt öppna för att i utskottet diskutera förändringar och liknande. Vi inbjöd också till olika diskussioner kring delfrågorna, men dessa samtal ledde inte till resultat. Jag skulle faktiskt vilja se den riksdagsman i ögonen som, efter att noggrant ha läst skatteutskottets betänkande 17, kan säga att han när riksdagen fattade beslut den 16 december inte hade ett bra underlag som vägledning för hur han skulle rösta i riksdagen. Därmed vill jag också ge ett erkännande till oppositionen. Även era reservationer var genomarbetade och innehöll en god vägledning för dem som hade en negativ grundsyn till förslaget. Jag har bland riksdagsmän som tillhör majoriteten fått den reaktionen att betänkandet klarade ut många frågetecken och gav sådana besked att de kände att de hade ett bra underlag som grund för sitt ställningstagande vid omröstningen.